Herr talman! Samråd kommer i huvudsak att äga rum via EU-nämnden. Eftersom den träffas varje vecka kommer det att finnas goda möjligheter till avstämningar. När det gäller sysselsättningspolitiken är väl kärnpunkten att samma fråga som Göran Lennmarker ställer till en socialdemokratisk regering bör ställas till en kristdemokratisk regering. Är en kristdemokratisk regering beredd att acceptera de socialdemokratiska delarna i synen på en sysselsättningspolitik? Problemet med bl.a. Essenuttalandet är att det innehåller båda elementen. Här finns en försiktighet inför att gå längre än till rekommendationer, också i diskussionen kring mellanstatliga åtaganden.

Herr talman! Ingenting i regeringens politik innebär att Essendeklarationen skall bli föremål för ett fördragsfästande. Det är ju en rekommendation som är gjord i ett visst ekonomiskt läge. Det vore orimligt att tänka sig att det skulle fördragsfästas. Däremot måste vi tänka igenom här. Vågar vi ta ett steg som innebär att vi kan tänka oss att det blir en bjudande plikt att följa en rekommendation som vi kan identifiera som sprungen ur ett annat idépolitiskt synsätt när det gäller att komma till rätta med sysselsättningsfrågan? Den frågan har socialdemokratiska, kristdemokratiska och liberala regeringar anledning att fundera på. Det hindrar inte att det kan vara en god sak att sätta i gång processer och göra sysselsättningsbevakningen inom EU intensivare, få dialoger att fungera och få kommissionens olika tjänstemannaelement att ställa politiker/regeringar inför möjligheter, självfallet också hemma inför sina länder, att redovisa. Varför gör inte ni så? Andra tycks ju kunna göra vad som verkar vettigt.
Herr talman! Statsrådet von Sydow svepte över ett brett fält i sitt inlägg, som innehöll många punkter där jag instämmer. Jag vill ta upp miljöskattefrågan. I mitt inledningsanförande nämnde jag att statsrådet i dag hade möjlighet att förklara att man från socialdemokratisk sida inte längre skulle utgöra en bromskloss för att få till stånd effektivare ekonomiska styrmedel mot gränsöverskridande miljöförstöring. Tyvärr tog statsrådet inte den chansen utan försvarade den linje som intagits, inte minst av den nuvarande statsministern. Eftersom statsrådet von Sydow är lika orolig som jag inför detta med gränsöverskridande miljöförstöring och klimatpåverkande utsläpp, utgår jag från att han på något vis gör en annan avvägning än jag. Vi landar ju på helt olika ståndpunkter. Det finns förstås exempel på att man tycker att ett förslag i sig är bra och att det skulle kunna göra nytta, men där man ser så stora risker att det spiller över på något annat område och där nackdelarna är så mycket större. Sådant händer oss alltid i livet och i politiken. Uppriktigt sagt har jag aldrig förstått den svenska socialdemokratiska motviljan. De danska socialdemokraterna däremot har samma uppfattning som jag. Jag skulle gärna vilja höra mer om detta. Vad är det för risker som gör att en miljöintresserad person som Björn von Sydow ändå hamnar på fel sida i den här frågan? Vad är det som gör att han tycker att det i den andra vågskålen ligger så stora värden att han fortsätter att försvara bromsklosspositionen på miljöområdet?
Herr talman! Man kan t.ex. fundera över följande: Hur skulle ett kommissionsförslag se ut? Hur skulle en majoritet i ministerrådet forma det? Hur skulle Europaparlamentet ge sina toucher åt det? Kanske blir det flera undantag från vettiga principer som innebär att vi som har en ganska progressiv hantering på det här området i verkligheten under en tid kommer mindre progressivt ut. Det är en fundering som man kan ha.
Herr talman! I första hand var det inte funderingar jag efterlyste, utan jag efterlyste argument. Vad är det som gör att man tycker att man skall gå emot - aktivt nu i Turin och på andra ställen - och verka emot att vi får en effektivare ordning vad gäller möjligheterna att genomföra ekonomiska styrmedel? De förslag som finns - det danska förslaget överensstämmer alltså med vår motion och med, tror jag, flera andra oppositionspartiers - är att man konkret skall räkna upp vilka föroreningar som det är fråga om, att det skall slås fast att det egna landet tar hand om pengarna och att det skall ses till detta med miniminivåer. Det enda jag fått som svar på den punkten var en antydan i det förra inlägget om att det kanske var problem med den förtida avvecklingen av kärnkraften - om det nu var det som skulle uppfattas. Det är svårt att se sambanden, men vi kanske kan få dem utredda i nästa replik.
Herr talman! Jag tillhör ju dem som vill avveckla kärnkraften väldigt fort, förmodligen ännu fortare än Björn von Sydow vill avveckla den. Jag är inte alls orolig för att frågan om lägsta energiskatter skulle försvåra en kärnkraftsavveckling. Det är snarare tvärtom. Jag delar Bo Könbergs förvåning över Socialdemokraternas ovilja att ta i de här frågorna, särskilt som Göran Persson har sagt att det är viktigt att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Sedan till detta med statsförbund, för statsförbund skall det framför allt vara. Samtidigt förs allt mera i själva verket stegvis över till överstatlig nivå. Visserligen skall man vara enig för att det skall bli överstatligt, men det kan sedan vara svårt att dra sig ur det i enskilda frågor som förts över till överstatlig nivå. Går det att tala om statsförbund om man inte fullt ut slår vakt om vetorätten? Varför är Socialdemokraterna så stora motståndare till en utträdesparagraf? T.o.m EU-parlamentet har ju uttalat sig för och sagt att det nog bör finnas en utträdesparagraf, så att det går att reglera hur man skall ta sig ur - om man så vill. Jag förstår inte heller riktigt varför Socialdemokraterna är sådana motståndare till en miljögaranti som innebär en generell rätt för enskilda delstater i unionen att gå före och ställa hårdare krav, ungefär som i Kalifornien? Varför är det alltså så? Jag delar faktiskt Moderaternas uppfattning om detta med en sysselsättningsunion. En avreglerad arbetsmarknad är nog vad som blir följden, men det är kanske något som den nya socialdemokratin också gillar.
Herr talman! Statsförbundet upprätthålls så länge staterna är herrar över fördragen. Däri ligger det fundamentala kravet på enhällighet. Det kommer att förbli en svensk ståndpunkt och en ståndpunkt hos, föreställer jag mig, praktiskt taget alla andra som agerar som företrädare för staterna i Europa. Frågan om en utträdesparagraf är väl utredd i en rapport som publiceras i sin fulla version denna vecka av två experter inom EU 96-kommitttén. De visar att utträdesrätten föreligger folkrättsligt. Det kan sägas att man kan ha en pragmatisk hållning, men att lansera det är inte något som vi kommer att ha framgång med. Det skall ju råda enhällighet. Minst en stat kommer att motsätta sig det projektet. Ändå är det en realitet.
Herr talman! Är det därför som Sverige inte heller driver miljöfrågorna - dvs. av rädsla för att en stat skall sätta sig mot? I så fall är det väl konstigt. Inför folkomröstningen och EU-parlamentsvalet var ju idén att Sverige verkligen skulle gå in och försöka påverka och lägga fram litet radikalare förslag på miljöområdet. Då fick vi aldrig höra att det inte var någon idé att lägga fram förslag som kan stoppas om något land har vetorätt. Mitt stora problem är ändå följande. Även om vi nu i full enighet mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet och alla ja-partier för över vissa frågor till överstatlig nivå, blir det oerhört svårt att ta tillbaka det. Det är alltså demokratiskt den här gången, men om nästa politiska församling i Sveriges riksdag vill återföra t.ex. vetorätten, går inte det. Det handlar alltså om demokrati och om mer än den här stunden. Det handlar ju om något som sträcker sig många år framåt i tiden. Där ser jag ett stort problem.

Fru talman! Regeringskonferensens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för att EU skall kunna öppna ringen för att välkomna fler medlemsstater. Det är angeläget att alla europeiska stater som vill ansluta sig till gemenskapen för fred och utveckling kan beredas medlemskap, och ju förr desto bättre. Tyvärr finns det tendenser som visar att medlemsländer börjar tveka inför det ekonomiska åtagande som en utvidgning av Gemenskapen kan komma att innebära. Sverige måste med all kraft motverka dessa krafter och förstärka de krafter inom unionen som har förstått utvidgningens betydelse för fred och säkerhet. Vi kristdemokrater arbetar för att EU skall prioritera utvidgningen mot Baltikum, Öst och Centraleuropa. Varför gör vi just det? Det gör vi därför att människorna i dessa stater, hårt pressade av socialismens konsekvenser, snabbt måste få ett andningshål mot en bättre tillvaro. Ljuset i tunneln måste bytas mot en öppenhet och mot ett välkomnande från väst. De medlemsländer och de politiska partier som tvekar inför århundradets viktigaste uppgift i Europa och drar frågan i långbänk tar på sig ett mycket tungt ansvar som på sikt äventyrar fred och stabilitet i vår del av Europa. Det är mycket bråttom. Redan nu växer det fram mörka krafter inför presidentvalet i Ryssland som genom återställarbeslut vill dra klockan bakåt. Argumenten är konkreta och sanna: Förr hade vi åtminstone billigt bröd. Dessa av socialismen sargade och arma människor möter vi EU-medborgare med argumenten att de måste vänta på bättre mat, kläder och bostad tills vi har anpassat våra institutioner och vår jordbrukspolitik så att deras inträde i unionen inte kostar oss någon välfärd. Denna egoism kan stå oss västerlänningar dyrt om det leder till att Sovjetunionen eller något motsvarande återuppstår, och därmed också kapprustningens tider. Fru talman! EU är redan i dag världens största bidragsgivare och handelspartner till länderna i Östeuropa. Utan dessa insatser hade Europa varit instabilt i dag. Men detta räcker inte. Vi måste ta steget nu! Vi kristdemokrater vill förstärka medlemsländernas gemensamma utrikes och säkerhetspolitik genom den europeiska unionen. Genom enhetliga utrikespolitiska markeringar skall EU främja internationell säkerhet och stabilitet som baseras på mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och avspänning. Med en sådan styrka skulle EU ha kunnat göra mycket mer för att förhindra kriget i exempelvis Bosnien. Genom tidiga konfliktanalyser och fredsbevarande insatser sanktionerade av OSSE och FN kan man förebygga kris och krig, men det förutsätter en gemensam och stark politisk auktoritet i Europa. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken bör formas och styras genom beslut med kvalificerad majoritet, utom i de fall medlemsländerna inbjuds att medverka i militära aktioner. Då skall varje enskilt land ensamt besluta om deltagande. Med bibehållen militär alliansfrihet bör Sverige aktivt delta i EU:s övriga säkerhetspolitik för ett fredligt Europa. Regeringskonferensens viktigaste uppgift är att nå fram till de institutionella beslut som erfordras för att man skall kunna möta Öst och Centraleuropas starka behov av medlemskap - detta för människornas och för fredens skull. Fru talman! Sverige har nu varit medlem i EU drygt ett år, och vi kan dra en del erfarenheter av detta. Erfarenheterna är både ökade möjligheter och problem. Sveriges ekonomi har stabiliserats genom sänkt ränta och stärkt kronkurs, och den ekonomiska utvecklingen visar ljuspunkter. BNP har ökat med 4,3 % under första året. Investeringarna har ökat med 10,8 %. Exporten har ökat med 14,1 % och importen med 9,1. Tittar vi i statistiken ser vi att sysselsättningen har ökat med 67 000 arbetstillfällen. I en undersökning som omfattar 270 av Sveriges största företag uppger 35 % att EU-medlemskapet har haft en positiv effekt för deras investeringar, och endast 1 % har motsatt uppfattning. Företagens viktigaste motiv är minskad ekonomisk osäkerhet. Ökad marknadstillgång kommer på andra plats. Allt detta beror inte på EU. Men nog kan vi med stor säkerhet slå fast att EU har medverkat positivt till den nödvändiga saneringen av Sveriges ekonomi, även om vi inte nu är kvalificerade för att bli medlemmar i den monetära unionen och ansluta oss till en gemensam valuta. Den gemensamma jordbrukspolitiken är inte utan problem, men den har skapat stabilitet för svenska bönder. Sveriges livsmedelsindustri kan nu genom borttagna gränsskydd och tullar konkurrera på samma villkor som motsvarande företag i övriga Europa. En marknad på 350 miljoner människor står till förfogande för svensk livsmedelsexport, där efterfrågan på friskt kött och salmonellafri fågel är framtidsmarknader. Svensk regionalpolitik har 13 miljarder kronor att disponera under perioden 1995-1999. Det är nu upp till svenska företag, kommuner, lantbrukare, organisationer, föreningar och enskilda att presentera utvecklingsbara projekt. Pengarna är villkorade genom att svenska staten skall betala sin del. Detta är en utmaning och en möjlighet för den som vill satsa på glesbygden. Fru talman! Den öppna marknaden som har lyft Sverige och skapat en ny framtidstro rymmer också betydande och allvarliga problem. Jag vill här lyfta fram problemen med att bevaka vår nationsgräns. Målsättningen är att gränsen skall vara öppen för varor och ärliga människor och samtidigt stängd för kriminell verksamhet. Den målsättningen är svår att bemästra. Detta medför i dag problem. Ca 100 000 liter billig sprit passerar varje vecka illegalt gränsen till Sverige för att säljas okontrollerat till konsumenter i alla åldrar i vårt land. Bakom denna import ligger internationella kriminella organisationer. Personer som tidigare har smugglat narkotika har nu övergått till smuggling av sprit därför att det är lättare och mindre riskabelt. Detta är en ekonomisk brottslighet och, vad värre är, ett brott mot den av riksdagen beslutade svenska alkoholpolitiken som aldrig får accepteras. Effekterna av denna brottslighet kan redan utläsas i statistiken i form av ökad alkoholkonsumtion bland svenska ungdomar, dvs. våra barn. Här måste resoluta åtgärder sättas in omedelbart på såväl EU-nivå som nationell nivå. Fru talman! Om regeringskonferens resultat över huvud taget skall få en positiv anklang i medborgarnas sinnen måste konferensen lösa medborgarnas väsentliga vardagsproblem. Ett sådant vardagsproblem är den gränsöverskridande kriminaliteten. Denna måste stävjas! Det gäller framför allt narkotika, alkohol, vapen och terrorism. Vi kristdemokrater anser att EU måste tillskapas möjligheter att stävja den internationella brottsligheten. Gränsöverskridande politikområden såsom asyl-, viserings och invandringspolitik måste harmoniseras, och kampen mot internationell brottslighet måste ges effektiva resurser för medborgarnas trygghet. Med denna målsättning bör Europol inom dessa områden utvecklas till att omfatta också operationella befogenheter. Tillslagen i medlemsländerna skall ske under ledning av den nationella polisen. Europol skall användas som en europeisk myndighet inom områden som har bäring på allvarlig internationell kriminalitet, såsom smuggling av narkotika, alkohol och vapen. Detta skall inte hindra att medlemsländerna har sin legitima rätt att också värna territoriell suveränitet och integritet. Med denna hållning ställer vi kristdemokrater oss bakom Anita Gradins begäran om ökade resurser och att dessa delar av hennes ansvarsområde flyttas från tredje till första pelaren i EU:s institutioner. Det är vår uppfattning att erfarenheterna av gränsproblemen för Sveriges del nu bör leda till att tullen och den svenska polisen ges erforderliga resurser för att stoppa spritlångtradarna vid gränsen så att dessa inte når våra barn och ungdomar. Det är också nödvändigt att regeringen inte backar i slutförhandlingarna om bestämmelserna kring införsel av alkohol till Sverige och att reglerna inte uppluckras utan restriktionerna kan bestå. Fru talman! Gränsfrågorna är så svåra och har sådan karaktär att nationerna i dag inte med egna krafter klarar av kampen mot den internationella brottsligheten. Här behövs samverkan mellan EU:s gränsöverskridande roll och nationens ansvarstagande vid sin egen gräns. Det är kristdemokraternas uppfattning att om regeringskonferensen kan komma fram till ett bra resultat i dessa gränsfrågor så skulle medborgarna inom EU tydligt uppleva fördelarna med EU i vardagslivet. Därmed skulle unionen få en s.k. god legitimitet hos sina medborgare. Fru talman! Detta vill vi skicka med den svenska regeringen i det nu förestående arbetet med regeringskonferensen IGC 96.

Fru talman! Jag är litet förvånad över kristdemokraternas vilja att göra bl.a. narkotikafrågan till en överstatlig fråga. Står det inte klart för Holger Gustafsson att situationen när det gäller narkotikafrågan är väldigt annorlunda i de flesta europeiska länder jämfört med Sverige? Ser inte kristdemokraterna en risk i att föra upp narkotikafrågorna på överstatlig nivå? Ser inte Holger Gustafsson risken för att en legalisering kommer till stånd med en överstatlig nivå? Är han inte rädd för det? Varför vill inte kristdemokraterna behålla detta på en nationell nivå?
Fru talman! Birger Schlaug öppnade sitt inledningsanförande tidigare under eftermiddagen med en stor portion arrogans kring EU:s sätt att arbeta. Jag skulle vilja säga att arrogansen tog över sakfrågorna. Han efterfrågade engagemang och munterhet i debatten och försökte också göra stor skillnad mellan samarbete och EU. För oss som har arbetat med detta är det elementärt att vad EU egentligen handlar om är samarbete. Att försöka slå en kil mellan dessa begrepp och kritisera utifrån det kan knappast bli framgångsrikt. Knarkfrågorna är ett bekymmer i hela Europa, i hela världen. Det är ett gränsöverskridande bekymmer, och det är just mot den bakgrunden, Birger Schlaug, som vi har intagit ståndpunkten att det behövs samarbete på två nivåer, både överstatligt och nationellt. De nationella insatserna kan och skall vi göra själva, men vi behöver också hjälp på det internationella och gränsöverskridande området. Där vill vi ge EU de verktyg vi anser behövs, och där stöder vi
Fru talman! Jag vet inte om jag efterlyste munterhet i mitt första inlägg. Litet mer engagemang efterlyste jag, men inte just munterhet. Däremot förvånar det mig i alla fall väldigt mycket att kds alltså vill föra över t.ex. narkotikalagstiftning till överstatlig nivå, vilket kan innebära att man legaliserar s.k. lätta droger. Då kan vi faktiskt inte förbjuda dem här i Sverige heller. Ser inte kds en stor fara i detta, eller är ni så naiva att ni inte tror att knarkliberalerna i Europa är på frammarsch? Det är de faktiskt.
Fru talman! Birger Schlaug fortsätter att påstå saker som inte är korrekta. Jag har inte sagt att EU skall ha en lagstiftning om huruvida narkotika är tillåtet eller inte. Vad jag har gjort mig till tolk för är att vi behöver en kamp mot narkotikan, och den behöver vi driva både gränsöverskridande och inom nationen. Jag har absolut inte talat om att EU skall hålla något slags knarklagstiftning. Jag vågar påstå att ingen av oss här i riksdagen, inte ens bland de EU-positiva partierna, föreställer sig att EU skulle få avgöra huruvida narkotika skall vara tillåtet i Sverige eller inte. Det finns ingen människa som har tänkt så. Det handlar om kampen mot knarket, och den tycker vi behöver drivas på två fronter. Då behöver vi ha ett redskap för de fall där vi icke når ut, nämligen de gränsöverskridande. Jag tycker att även Birger Schlaug borde inse att detta behov finns och ställa upp bakom det kravet i stället för att ifrågasätta viljan i detta samarbetsprojekt som länderna har tillsammans.

Fru talman! Historiska skeenden och ögonblick kan vara svåra att se när vi står mitt uppe i dem. Vi vill gärna ha perspektiv, se dem på avstånd och läsa om dem i historieböckerna. Därför kan det vara svårt när de är för handen att inse deras betydelse och därmed att rätt tolka dem, att dra de riktiga slutsatserna och att handla på ett sådant sätt att vi efteråt kan säga att vi gjorde rätt. Det är lätt hänt att det blir svårigheterna, hindren och problemen som framträder allra tydligast, medan däremot möjligheterna blir svåra att upptäcka. Rädslan för en okänd framtid skapar en önskan att hålla fast vid det gamla invanda, en önskan om att tiden skall stå stilla. När EU:s regeringskonferens inleds i morgon står frågan om en utvidgning av unionen allra överst på dagordningen. En historisk process startar. Nu gäller det för Europas ledare att visa gemensamt ledarskap, att inte låta sig nedslås av svårigheterna, utan ledas av insikten om möjligheterna. Utvidgningen av EU till Öst och Centraleuropa ger oss nu chansen att förena det Europa som under så lång tid, på ett onaturligt sätt, har tvingats att leva åtskilt. Det är nu vi skall ta chansen att för första gången någonsin bygga ett helt demokratiskt Europa, en kontinent där misstro och motsättningar får vika för samarbete och gemensamt ansvar, ett fredens För oss svenskar är en utvidgning av EU av ett alldeles särskilt stort intresse. I och med murens fall har ju helt nya möjligheter öppnats i vår del av Europa. Ibland har jag en känsla av att vi svenskar inte riktigt till fullo inser vilka enorma möjligheter som nu finns och kommer att finnas just i vårt närområde i Östersjöregionen. Saken är den, att sedan Sverige blev medlem har EU också Europaavtal med alla de tre baltiska länderna liksom med Polen. Genom vårt medlemskap i EU har vi svenskar möjlighet att vara med och påverka de stora biståndsprogram som går till Östeuropa. Det är ju EU:s medlemsländer, människorna inom den europeiska unionen, som är de som på det mest aktiva, det mest konstruktiva sättet bidrar till en återuppbyggnad av de tidigare kommunistiska diktaturerna. EU:s engagemang i Östersjöregionen kommer att öka - det vet vi. Vid toppmötet i Madrid fick kommissionen uppdraget att till det stora regeringschefsmöte som skall äga rum på Gotland i maj månad presentera ett framåtsyftande Östersjöprogram för EU. Och som kronan på verket kommer så medlemskapet för våra grannar i Baltikum och Polen. Detta är en enorm möjlighet för oss. Jag tillhör dem som tror att den nya tillväxtregionen i Europa kommer att finnas just här, i Östersjöregionen. Det är här vi kommer att få se en snabb och därmed välståndsbringande ekonomisk utveckling. Det är här kontakterna nu kommer att knytas intensivare än någonsin. Det är här vi kommer att finna glädjen, inte bara i ett utbyte kulturellt utan i ett utbyte i alla dess former, som de nya möjligheterna ger. Här har EU och EU-medlemskapet, både för oss och för dem som nu klappar på porten, en oerhörd betydelse. Mot den här bakgrunden är jag glad över att vi när det gäller östutvidgningen är helt överens i utrikesutskottet. Det finns inga reservationer på det avsnittet. Debatten tidigare här har visat att Birger Schlaug har vissa problem med att stå upp för den här enigheten. Jag förstår det, därför att det har ju varit ett slags omvändelse under galgen, för Vänsterpartiet men framför allt för Miljöpartiet. Birger Schlaug har tidigare talat om EU 96 kommittén, och så sent som i februari månad, när vi justerade betänkandet, reserverade sig såväl Vänsterpartiets ledamot som Marianne Samuelsson, som representerade Miljöpartiet. Jag tycker för övrigt att Birger Schlaugs kritik mot EU 96-kommittén är ett slag under bältet - om man kan säga det när det träffar en kvinna - mot hans egen medpartiledare i Miljöpartiet. Hon har inte tagit upp ett enda förslag om att vi skulle arbeta på ett annat sätt i EU 96 Jag vill citera vad de båda reservanterna från nejpartierna sade så sent som i februari när det gällde utvidgningen: "Ett mellanstatligt samarbete skulle sannolikt vara mer ändamålsenligt för en bredare alleuropeisk samverkan än EU:s orealistiska unionsplaner. Vi ser inte heller en Europeisk union som förutsättning för fred, frihet och stabilitet i Europa. Bra samarbete mellan folk och länder kan och måste ske utan krav på medlemskap." I det betänkande som vi nu diskuterar har alltså förvandlingen ägt rum. Och jag välkomnar den. Men att det är en förvandling kan ju varje människa inse som nu läser vad Miljöpartiet står bakom. Nu står Miljöpartiet nämligen bakom följande formulering: "Sverige är en av de tydligaste förespråkarna av en utvidgning av EU till att omfatta också länderna i Central och Östeuropa. Det europeiska fredsprojektet måste utvidgas till att inbegripa också de européer som i flera decennier tvingades leva bakom järnridån. En utvidgning av EU skulle innebära en unik möjlighet att stabilisera och främja den pågående demokratiska utvecklingen i Central och Östeuropa." Det är bra, Birger Schlaug! Det är bra att ni har ändrat er. Men jag tycker samtidigt att det är ohederligt av er att i den här debatten ändå försöka uppträda som om ni inte hade gjort det. Ni inser att svenska folket tycker att en utvidgning av EU till Östeuropa är mycket bra. Ni vet att det finns ett starkt stöd för detta bland svenska medborgare. Det har ni uppsnappat. Det är för övrigt typiskt för missnöjespartier; de är lyhörda. Men samtidigt vill ni göra gällande att ni är unika på något sätt, att ni står för någon annan Europapolitik. Birger Schlaug blev också väldigt störd när föregående talare sade att vi i alla de stora frågorna är överens i kammaren. Det är bra att även Miljöpartiet nu inser vilken viktig fredsbevarande kraft den europeiska unionen är och att man välkomnar de nya medlemsländerna. Det är hälsosamt att Miljöpartiet och Vänsterpartiet också börjar se realiteterna. EU är öppet. Tolv länder har ansökt. Det finns inga alternativ på den europeiska arenan. Det är fakta. Fru talman! Jag skulle vilja avsluta med att säga: Gnällspikar och svartmålare har sin tid, men förr eller senare måste man gå vidare. Då kommer tiden för de konstruktiva, för problemlösarna, för dem som ser möjligheterna. Det är så man förändrar verkligheten. Jag uttrycker bara en förhoppning om att denna insikt skall drabba Miljöpartiet och Vänsterpartiet också när det gäller de andra områdena av EU-samarbetet.
Fru talman! Jag skulle nästan också kunna applådera, därför att det var skönt med någon som var engagerad och talade för EU. Det var första gången i dag. Det var jätteroligt att höra att någon tror på själva EU-konceptet så till den milda grad. Jag vill i alla fall ta upp litet grand om mytbildningen om att EU har skapat fred. Yvonne Sandberg Fries var också inne på det. Men det är inte EU som har skapat fred. Det är samarbete mellan fria nationer som har skapat fred i Västeuropa. Det enda vi kan lära oss av historien är väl att det inte är unioner som har skapat fred, utan att det är samarbete. Det är handelsavtal, forskningsavtal, studentutbytesavtal och tusentals andra avtal mellan nationer som har skapat fred i Västeuropa. EU är några få år gammalt. Om EU skapar fred får vi se så småningom, men det har vi ingen aning om. Det kanske t.o.m. är så att stormaktsbyggen inte skapar fred. Det kanske t.o.m. är så att stormaktsbyggen, som talar om att man skall ha en gemensam identitet gentemot omvärlden, en gemensam säkerhetspolitik, en gemensam utrikespolitik, en gemensam försvarspolitik, kanske så småningom inriktad på ett gemensamt försvar, kommer att uppfattas som ett hot från omvärlden. Det är kanske t.o.m. så att vi i framtiden får två supermakter i Europa som står mot varandra, och då har vi inte vunnit någonting när det gäller fred över huvud taget. Miljöpartiets linje är att alla är välkomna som efter demokratiska val har beslutat att bli medlemmar i unionen. Vi tycker t.o.m. att ansökarländerna bör få vara med under regeringskonferensen, både som närvarande och med yttranderätt, därför att vi tycker att de också skall ha rätten att kunna påverka med sina ståndpunkter någonting som de kanske skall leva med. Jag frågar nu: Varför kan inte socialdemokraterna acceptera en sådan inbjudan till ansökarländerna?
Fru talman! Nu berörde Birger Schlaug ett annat karakteristiskt drag i Miljöpartiets Europapolitik, nämligen att föreskriva för andra länder vad de skall anse vara rätt och riktigt. Det här kan man spåra i särskilda yttranden i Miljöpartiets motioner i den här frågan, där man talar om att det skall vara stabila utslag, verkligen rejäla utslag i tänkta folkomröstningar i andra länder för att de skall kunna få bli medlemmar. Det skall Miljöpartiet här hemma i Sveriges riksdag, med några få procent av väljarsympatierna, sitta och tala om för resten av Europa. Man talar t.ex. om ett massivt folkligt stöd. Man talar också om att om länderna inte blir medlemmar skall de ha generösa avtal, och det är vi alla överens om. Samtidigt kan Miljöpartiet inte avhålla sig från att varna för att de där dumskallarna i de andra länderna kan låta sig luras av EU, och för att avtalen skulle kunna bli en kamouflerad inkörsport till medlemskap. Det kan folk inte själva bedöma, utan det måste Miljöpartiet varna de andra länderna för. Detta är ett storsvenskt beteende. Birger Schlaug talar om stormakt. Sverige ansåg sig vara en stormakt på 1600-talet. Då kanske det gick an med ett storsvenskt beteende, men jag tycker att det hör hemma väldigt illa 1996, och jag tycker att Birger Schlaug borde tänka sig för litet grand hur han uttrycker sig.
Fru talman! Det var ett väldigt märkligt inlägg, även för att vara efter middagen. Det är väl självklart att ett rimligt krav borde vara, även från Socialdemokraterna, att inte en liten maktelit plötsligt bestämmer över folket i andra länder att deras land skall bli medlem i EU. Det är väl ett fullt rimligt krav att det skall ske efter demokratiska val. Det är det vi säger. Alla länder som efter demokratiska val själva bestämmer att de vill bli medlemmar skall vara välkomna. Det Yvonne Sandberg-Fries säger är att det inte skall vara några val och att det inte skall vara något demokratiskt fattat beslut. Det förvånar mig väldigt mycket att hon hävdar detta. Jag förstår inte alls Yvonne Sandberg-Fries negativa attityd till att vi, liksom alla gröna partier i Europa, menar att även de länder som väljer att inte bli medlemmar i EU skall erbjudas bra avtal, riktigt bra avtal, inte slavavtal utan kanske sådana avtal som Norge har. Det är viktigt. Yvonne Sandberg-Fries sade i sitt första inlägg att vi egentligen tycker samma sak. Men det är en sak som skiljer väldigt mycket, och det tror jag också att hon vet. Det är att vi tycker att Sverige bör lämna EU. Vi tycker också att svenska folket skall få en möjlighet att folkomrösta efter regeringskonferensen. Vi tycker dessutom att svenska folket skall få en chans att folkomrösta om ett medlemskap i EMU, eftersom ett medlemskap i EMU är större än medlemskapet i
Fru talman! Om jag inte hörde alldeles fel i Birger Schlaugs inlägg tidigare var det aktuellt att lämna EU om 10-15 år. Jag tycker kanske att en konstruktiv inställning under mellanperioden vore att försöka driva en del sakfrågor och inte bara ägna sig åt att diskutera utträdesparagrafer. Det finns litet andra saker som människor i Europa är intresserade av: sysselsättning, miljö, ett mer demokratiskt fungerande EU, utvidgning m.m. Jag väntar på de konstruktiva bidragen från Miljöpartiet. Självklart skall det vara demokratiska val, men Miljöpartiet talar om att det skall vara ett massivt folkligt stöd. Tolkningsföreträdet ligger hos Miljöpartiet i Sverige - inte hos de andra länderna - av hur man skall anse att den demokratiska processen skall gå till. Jag tycker att det är dags för Miljöpartiet att sluta upp med mytbildningen. Här har man talat om EU som något slags fästning och stormakt, men faktum är ju att när vi blev medlemmar och anslöt oss till många av de Europaavtal som redan fanns, där vi hade andra avtal, innebar det att det var bättre avtal för de länder som stod utanför EU. Det är faktiskt så att hela det projekt som nu pågår i medelhavsregionen innebär en väsentlig öppning till länderna i denna region, på den afrikanska kontinenten och i Mellanöstern. EU är öppet. Detta är ett faktum som inte ens Birger Schlaug med sin retoriska förmåga kan bestrida. Sluta med myterna. Välkomna in i verkligheten, så skall vi diskutera EU:s framtid.

Fru talman! EU är ett fredsprojekt, och det har växt fram successivt. Det började i liten skala med Kol och stålunionen, där kol och stål var nyckelresurser som man ville knyta upp därför att det var de som spelade roll för eventuella framtida krig. Vi kan utan vidare konstatera att det här projektet, som då inte hette EU men som nu heter EU och är samma projekt, knöt de gamla kombattanterna Tyskland och Frankrike tillsammans på ett utomordentligt framgångsrikt sätt. Vi är nu i en situation där världens sista imperium faller sönder, gamla vasallstater lyckas frigöra sig och erövrade länder åter får sin självständighet. Det är klart att det i en sådan situation uppstår ett sorgearbete i den gamla imperiebyggande staten. När detta sorgearbete är förenat med kris och umbäranden blir det också grogrund för en revanschism som kan bli utomordentligt farlig. Utvecklingen i Ryssland är, milt sagt, osäker i dessa dagar. EU är vad som kan bli nyckeln. Det finns inga andra organisationer som har styrkan att kunna skapa en lösning på de problem som återstår i det sönderfallande östimperiet. Det behövs ett fredligt samarbete, och redan från början sade man när det gällde det här projektet att alla europeiska stater skall få vara med i det här arbetet när de uppfyller de krav som man naturligt ställer på demokratiska stater. EU är ett politiskt torg, inte bara för öppen diskussion och samförstånd. Det är inte en diskussionsklubb, utan fattar också viktiga, ekonomiska beslut, och det är det som gör att kraften i EU blir en annan än i andra tänkbara diskussionsfora. Jag menar att det är oerhört viktigt att nu etablera en ny ordning för sammanhållning och förståelse i ett nyordnat Europa. Dessutom är inte EU kontroversiellt på samma sätt som exempelvis NATO i den gamla imperiebyggarstaten Ryssland. Sverige har, som jag ser det, ett alldeles särskilt ansvar när det gäller Baltikum - Estland, Lettland och Litauen. Vi har våra gamla klassiska historiska konnex med dessa länder. Den historiska traditionen är viktig, och vårt ansvar är här större än på något annat håll. Vi är dessutom ganska ensamma i Europa med detta engagemang för Baltikum. Polen är en annan viktig granne vid Östersjön, som det också är viktigt att få med. Vi skall komma ihåg att Baltikum, framför allt Estland och Polen, dessutom är mycket snabbväxande ekonomier. Vi har möjlighet att skapa ett fredens hav av Östersjön, ett begrepp som tidigare bara var munväder, men där vi nu kan få faktiska förutsättningar för en fredlig utveckling och en snabbväxande ekonomi. Jag menar att Sverige har en alldeles speciell roll. Det här är vår viktigaste fråga i Europa för de kommande åren. Ingen annan har lika starka motiv för att stabilisera den demokratiska utvecklingen runt Östersjön som vi har. Därför är det angeläget att vi hjälper de felutvecklade länderna i öst, inte minst med möjligheten att få samverka inom ramen för den europeiska unionen. Med EU kan vi hjälpa till att utjämna skillnaden mellan fattiga och rika i vår del av världen och att påverka både miljön och den sociala utvecklingen. Fru talman! Detta är vår viktigaste uppgift i de kommande förhandlingarna.

Fru talman! Det har blivit en något intressant debatt kring EU 96-kommittén, om hur vi har fullföljt vår uppgift och om vi tycker att vi har lyckats eller inte. På det möte som hölls i veckan som var tyckte jag att vi var rörande överens om att vi inte hade lyckats med vårt huvuduppdrag, att få i gång den debatt som var tanken bakom EU 96-kommittén. Det var t.o.m. så illa att studieförbunden i vissa fall inte hade lyckats hitta folk som ville komma till deras studiecirklar. Det tyder väl bara på en enda sak, att vi inte har lyckats särskilt bra i vårt huvuduppdrag. Det tror jag att kommittéordföranden och jag kan vara rörande överens om. Däremot har vi inte varit rörande överens när det gällt företrädare i en hel del av de offentliga utfrågningar och annat som vi har haft. Jag har velat ha in EU-kritiska personer, men har fått nej till det. Det tror jag att de flesta i kommittén har uppfattat. Vissa har tydligen inte gjort det. Yvonne Sandberg-Fries hade tydligen inte alls noterat det. Men det kanske beror på att hon kom in sent i kommittén och inte har varit med så våldsamt länge och mycket. Att inte Sten Tolgfors har hört min kritik var jag mer förvånad över. Han kanske inte ens hörde kritiken jag framförde när vi fördelade pengarna. Sten Tolgfors drev som representant för Moderata samlingspartiet kravet att Moderata samlingspartiet skulle ha sin andel av pengarna. Men det kan ju vara så att man lyssnar på det man vill, och då blir också debatten därefter. I den här debatten tänkte jag inte ägna så mycket tid åt vad EU 96-kommittén har gjort utan mer åt vad regeringskonferensen handlar om. En sak som är intressant är nämligen att vi har varit rörande överens om att offentlighetsprincipen är en viktig del i svensk politik. Det är vi överens om i alla partier. Sedan blir man så förvånad över hur Sveriges regering i dag lever upp till det. Vi har länge sökt att få fram en dagordning för den kommande regeringskonferensen. Det har inte gått, och när jag till UD framförde att jag skulle vilja ha den här dagordningen, som jag hade hört talas om i Danmark, fick jag det som tidigare har varit en tidsplan med information om vad som skulle hända och som länge har legat på Reuterskärmen. Samtidigt kunde jag från Danmark hämta in information om en planerad dagordning. Det är något förvånande att den danska regeringens förhandlare kan berätta om hur den kommande dagordningen är tänkt att se ut medan inte de svenska förhandlarna kan det. Samtidigt hävdar man att offentlighetsprincipen och öppen debatt är otroligt viktiga i Sverige. Men det kanske också är ett led i att man egentligen inte vill få i gång en debatt.

Jag tror att demokratin mår bra av att även de som är kritiska får framföra sina synpunkter. Vi i Miljöpartiet de gröna är kritiska till väldigt mycket av det som regeringen driver inför regeringskonferensen, inte minst vad det gäller utrikes och säkerhetspolitiken, där vi tycker att Sverige är på glid in mot ett närmare samarbete vad gäller utrikes och säkerhetspolitik. Man är t.o.m. villig att ha en gemensam utrikestalesman. Ja, det kan tänkas att det kan vara en kvinna, men i EU-sammanhang brukar det mest bli män som talar, så det är nog mest troligt att det blir en man som blir den gemensamma talesmannen. Samtidigt säger man att när det gäller försvarssamarbete skall man inte vara med. Men det är faktiskt mycket märkligt att man är för deltagande i gemensam utrikes och säkerhetspolitik, som på sikt också kan leda till ett gemensamt försvar, att man är för att vetorätten tas bort och ändå på allvar tycks tro att man skall kunna stå utanför. Man skall dessutom ha gemensamma yttre gränser. Det är en av de saker man förhandlar i t.ex. Schengen och som vi i morgon skall få reda på hur det har gått, utan att vi har fått ha en ordentlig debatt om vad det egentligen innebär, vilket också är förvånande i en demokrati. Men hur man skall klara att stå utanför försvarssamarbetet är för oss en gåta. Vi menar att man tydligt är på väg in i också ett gemensamt försvarssamarbete genom att man har tagit bort sitt enda starka förhandlingskort redan innan förhandlingarna börjat, nämligen vetorätten. Komma som neutral stat till ett förhandlingsbord utan att ha ett starkt kort med sig tror jag blir mycket svårt. En av de utredningar som kommittén faktiskt har tagit fram visar på hur de olika länderna har ställt sig inför det kommande gemensamma utrikes och säkerhetssamarbetet och det gemensamma försvarssamarbetet, VEU-samarbetet. Samtliga länder utom Sverige och Irland är för ett starkare samarbete. Det är klart att tar man då bort vetorätten riskerar man att hamna i den sitsen att man faktiskt är där, utan att man kanske hade tänkt sig det, därför att man inte har något ordentligt kort kvar att förhandla med. Det är det som vi är så otroligt kritiska mot i Miljöpartiet de gröna. Sedan har det varit en debatt kring östutvidgningen också. Det är litet fascinerande. Först och främst har Miljöpartiet aldrig sagt att vi tänker rösta nej till att de här staterna skall få vara med om de vill. Däremot har vi ifrågasatt om det är rätt av Sverige att pracka på dem ett medlemskap, i bemärkelsen att vi driver att detta är så viktigt för Europa. Det är för oss inte demokrati. Läser man på hur det står till i de här länderna när det gäller kunskapen om vad medlemskapet innebär, vilket ändå måste vara grunden för att man skall kunna välja, finner man att den är mycket låg. De flesta medborgarna i de här länderna har inte ens hört talas om vad EU-medlemskapet skulle innebära för dem. Om man menar någonting med att demokrati är värdefullt och viktigt är det otroligt viktigt att man också har en kunskap i botten innan man skall välja. Vi tycker heller inte att Sverige har bjudit in på något annat sätt än med armbågen. Det skulle vara intressant att höra vår nye minister berätta hur han ser på de handelsavtal som vi har med Östeuropa. Är de verkligen till för att gynna Östeuropas utveckling, eller gynnar de oss, som det ser ut när man tittar på statistiken? I så fall har vi inte ens kunnat bjuda till ordentligt när det gäller handelsavtal. Det måste ändå anses - och det anser de flesta fredsforskare - vara grunden till det fredliga samarbetet länder emellan. Det skulle vara mycket intressant att här höra vår nye handelsminister delge oss sin syn på just handelsavtalen. Vi hörde här nyss Yvonne Sandberg-Fries tala varmt för att handelsavtalen blivit bättre med EU medlemskapet. Men såvitt jag har kunnat läsa har jag inte upptäckt det. På vilka områden har handelsavtalen blivit så mycket bättre för dessa länder sedan Sverige blev medlem i den europeiska unionen? Är det inte så att vi faktiskt har ökat hindren för handeln och krånglat till det? För några år sedan var det väldigt vanligt att vi drev linjen att ta bort regler för tekovaror och låta dessa länder handla med oss. Nu har vi återinfört restriktioner för dem. Det är likadant på jordbruksområdet för en mängd av dessa länder. Grunden för det demokratiska samarbetet länder emellan är just bra handelsavtal.
Fru talman! Låt mig först understryka att detta inte är någon debatt om huruvida EU 96-kommittén har lyckats eller inte. Jag har flera synpunkter på Marianne Samuelssons agerande. Den kritiken kvarstår, och den kritiken håller. Det är bara att läsa Miljöpartiets motion. Marianne Samuelsson nämnde att jag skulle ha drivit att Moderaterna skulle få pengar. Detta är med den allra välvilligaste av tolkningar ett direkt felaktigt påstående. Det kan styrkas av övriga ledamöter, och därför behöver jag inte ägna mer tid åt det. Jag vill i stället ägna mer tid åt Marianne Samuelssons politiska krumbukter. Vi fick nu här höra att Sverige försöker pracka på de nya demokratierna och de nygamla demokratierna medlemskap. Jag träffade i förra veckan riksdagsmän från ett drygt trettiotal europeiska länder. Där var bilden fullständigt en annan. Det kan vara bra för Miljöpartiet att möjligen ta till sig. Jag gläds också över den nya frihandelsivern inom Miljöpartiet när man talar om att handelsavtalen skall förbättras. Det tycker självfallet vi moderater. Miljöpartiet ägnar sig annars mest åt att av miljöskäl och en rad andra skäl kritisera handeln. Annars har Miljöpartiet i dag beskrivit EU som en superstat. Det har handlat om slavavtal med östeuropeiska länder, en sovjetiserad syn på samhället och spekulationer om EU skall förbli demokratiskt. Står Marianne Samuelsson för detta? Är det en seriös politik? Så över till Miljöpartiets motion. Ni skriver där att de ekonomiska klyftorna i EU:s omvärld är en följd av den typ av marknadsekonomi som EU vill lagstifta om. Står Marianne Samuelsson för detta, att det är marknadsekonomin som är upphovet till de problem som en rad länder i Östeuropa nu har? Vad säger Marianne Samuelsson om att icke-alliansfria organisationer skall kunna utföra ett fredsbevarande arbete? Är Marianne Samuelsson emot det som sker i det forna Jugoslavien inom NATO:s ram?

Fru talman! Klyftorna i Europa bara ökar och ökar. Samtidigt är marknadsekonomin den ledstjärna som man hela tiden för fram som det absolut mest viktiga. Man tar inte hänsyn till människors behov utan framför allt till marknaden. Ett praktexempel på det är galna ko-sjukan och de konsekvenser som den har fått. Man har där inte tagit hänsyn till det som vi har framfört, nämligen att länder skall ha rätt att ha restriktioner när det gäller hälsa och miljö. Detta är viktigt när det gäller marknaden. Om marknaden är viktigare än människorna är det inte någon bra marknad. Att den fria marknaden och marknadsekonomin skulle fördärva Östeuropa har jag aldrig sagt och aldrig påstått. Däremot anser jag att vi skall ha handelsavtal om vi menar någonting med detta. Där måste Moderaterna, Socialdemokraterna och övriga ja-sidan visa färg. Menar ni någonting med att ni vill att Östeuropa skall komma in på lika villkor som vi i den europeiska unionen kan man inte ha handelsavtal som missgynnar dessa länder och som gynnar oss. Då kommer de ju aldrig att ekonomiskt platsa i den europeiska unionen. Det är ni medvetna om. Men ni bjuder in med armbågen.
Fru talman! Med förlov sagt förstår jag att Marianne Samuelsson känner sig pressad. Det är sannerligen en snömospolitik hon står för. Hon svarar inte på någon av frågorna, och hon säger att Miljöpartiet aldrig har sagt så. Jag läste ur er motion, och jag läser igen: De ekonomiska klyftorna är en följd av den typ av marknadsekonomi som EU vill lagstifta om. Är det eller är det inte ett uttryck för det jag tidigare sade? Marianne Samuelsson säger att klyftorna beror på en politik som inte tar hänsyn till människors behov. Men hur var det tidigare? Är orsaken till de problem som finns i dag att länderna har blivit fria, demokratiska och marknadsekonomiska, eller är det att de förtrycktes under en mansålder? Fru talman! Därtill vill jag säga till Marianne Samuelsson: Tala om att bjuda in länder med armbågen! Man är inte beredd att lägga två strån i kors för att komma till rätta med det som man målade upp som det stora problemet för framtiden: nya murar i Europa. Miljöpartiet är det parti som bygger murar i Europa. Det gör ni genom att ni för en restriktivare handelspolitik, att ni inte kämpar för utvidgningen och att ni sprider myter om det enda existerande samarbete som har fungerat för freden i Europa. Marianne Samuelsson kanske kan utveckla detta: Vad har byggt freden i Europa? Det var inte EU, utan precis allt annat än EU. Det var samarbete. Men vad återstår då? Samarbete med VEU? Det lär knappast NATO? Det lär Marianne Samuelsson knappast förorda. Sedan finns Europarådet och de mänskliga frioch rättigheterna, något vi starkt stöder, och så finns EU och några andra organisationer. Kan Marianne Samuelsson förklara detta vore jag mycket tacksam.
Fru talman! När det gäller den ekonomiska politiken i Europa kritiserar vi Europeiska monetära unionens regelsystem utifrån att det ökar klyftorna i Europa. Det har vi sett otaliga bevis på. Det är vi inte ensamma om att tycka. Det finns fler än vi som säger att så är fallet, t.ex. forskare som har tittat på det. Man bygger nya murar i Europa, bl.a. genom att man har så hårda regelkrav på dessa länder att det blir mycket svårt för dem att komma in. Dessutom missgynnar man dem via de handelsavtal som man har upprättat. Vi i Miljöpartiet vill ha ett annat Europa. Vi vill ha ett Europa där man samarbetar länder och folk emellan och har rivit murarna, framför allt när det gäller människor, och gett goda möjligheter för samarbete. Det har vi utvecklat i en mängd motioner, och vi har svarat på frågor. Jag förstår inte hur Sten Tolgfors läser Miljöpartiets motioner. Dessutom blandar han ihop vår kritik vad gäller EMU och EU med utvidgningen och den ekonomiska politiken i dessa länder. Det finns olika delar i detta som Sten Tolgfors blandar frisk i sin kritik. Men Sten Tolgfors står ju för moderat politik, och den är marknadsliberal så att det skriker om det. Det skriker också om många människor med den politiken, och den politiken vill inte vi ha. Vi vill ha en grön politik som bygger på solidaritet, jämlikhet och ett miljövänligt samhälle.
Fru talman! EU är ett samarbete mellan fria nationer som tillsammans beslutar om vad man skall samarbeta om. Detta samarbete startade under rubriken Kol och stålunionen för att sedan utvecklas till Europeiska gemenskapen och därefter till det det heter i dag, den Europeiska Unionen. Det är möjligt att det byter namn även i framtiden. Men det handlar om ett samarbete. För detta samarbete finns det ett stort engagemang bland de gröna ute i Europa. Varför utmäler sig miljöpartiet som en bromskloss i detta samarbete, där deras kolleger ute i Europa har ett engagemang? Det har av Birger Schlaug t.o.m. kallats för den galna EU-sjukan. Vad har miljöpartiet gjort för att inför IGC 96 bidra till en debatt som är saklig när det gäller de frågor som skall tas upp? Ni har börjat engagera er i frågor som i och för sig är viktiga, nämligen EMU, Schengen och folkomröstningar i Sverige. Samtliga dessa frågor ligger utanför agendan till IGC 96. EMU har en egen tidplan. Schengen är ett annat projekt. Folkomröstningar i Sverige är knappast någonting för Svenska folket kanske skulle vara betjänt av att vi höll oss till och på agendan. Ni kännetecknas av att ni ligger vid sidan om agendan, Marianne Samuelsson, och dessutom bromsar ni så mycket ni kan. Det ger inte något trovärdigt intryck. Varför är det så? Varför är inte miljöpartiet i takt med sina vänner i Europa?
Fru talman! Holger Gustafsson undrar varför miljöpartiet inte är i takt med sina vänner i Europa. Jag skulle vilja fråga varför inte Holger Gustafsson och kds är i takt med sina väljare i Sverige. Det kanske vore intressantare att analysera. I många frågor är vi faktiskt i takt med våra partikamrater i Europa. Vi har ett gemensamt program med våra partikamrater i Europa. Men när det gäller medlemskapet i den europeiska unionen har vi, och även de gröna, sagt att vi bör stå utanför eftersom vi vill kunna gå före och ha hårdare regler när det gäller bl.a. miljöfrågorna. Jag förstod inte påståendet att vi inte tar upp den debatt som rör IGC. Vi tog upp den mycket tidigt. Vi ville ha den debatten och en deklaration från partierna när det var val till europeiska unionen. Då hade det varit lättare att få ut det till folket och att se skillnaderna mellan partierna. Vi har tagit upp det som vi framför som viktigt, nämligen en utträdesparagraf. Det är mycket IGC relevant eftersom man talar om att man skall ta upp en uteslutningsparagraf. Vi har tagit upp det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Vi har tagit upp Schengen. Visst är det relevant. Holger Gustafsson sade i sitt anförande att kds skulle vara med och flytta upp detta på Anita Gradins första pelare, vilket också berör Schengen-samarbetet. När det gäller EMU talar alla om att det på ett eller annat sätt kommer att politiskt komma upp på dagordningen, även om det i dag inte står där.
Fru talman! jag har inte sagt att Marianne Samuelsson och miljöpartiet inte tar del i debatten. Det är helt uppenbart att de gör det. De gör det dessutom på ett mycket arrogant och, skulle jag vilja säga, för många vilseledande sätt. Problemet är just att ni lyfter fram de frågor som alla vet inte hamnar på dagordningen för IGC 96. Ni lyfter fram dem eftersom de passar väldigt bra i den svenska opinionen och eftersom de passar miljöpartiet bra i Sverige. Ni ser gärna en folkomröstning där man kan konfrontera svenska väljare ytterligare en gång eftersom det gynnar miljöpartiet. Det gynnar dock knappast utvecklingen i de länder som har valt att samarbeta i Europa för att åstadkomma någonting. Där är ni inte sakliga. Ni är inte konstruktiva. Min fråga är: Varför är ni inte i takt med era vänner i Europa som verkligen arbetar konstruktivt i många av dessa frågor? Den frågan är obesvarad för de svenska väljarna. Jag tycker att Marianne Samuelsson skall svara på den.
Fru talman! Vi är i takt med våra europeiska vänner. Vi skall snart ha en konferens på Gotland tillsammans med våra gröna vänner i Europa. Det finns många frågor som vi driver tillsammans med dem. Holger Gustafsson undrade varför vi inte pratar om det som berör IGC-konferensen. Det är ju precis det vi gör. Vad var det som Holger Gustafsson tog upp som var så annorlunda mot det vi tog upp i debatten? Schengen-avtalet tog Holger Gustafsson upp i en annan form. Han ville ha polissamarbete. Han ville ha hela Schengen inkorporerad i första pelaren, vilket skulle vara en katastrof för samarbetet när det gäller knarkfrågorna. Då skulle vi drabbas av överstatligheten och inte längre kunna bedriva en aktiv svensk knarkpolitik utifrån våra egna förutsättningar. I Danmark är folkomröstning en viktig fråga inför IGC-konferensen. De har redan beslutat att ha en folkomröstning om det blir traktatförändringar. Varför skulle det inte vara relevant att ta upp den frågan i Sverige? Är vi så mycket mindre demokratiska än vad man är i Danmark? Tål inte frågan om folkomröstning ens att debatteras i Sverige? Vi har röstat om Schengen-avtalet. Vi har inte röstat om några andra avtal. Det är fråga om att ändra Schengen-avtalet. Det borde väl tillhöra demokratin att man ställer detta inför folkomröstning. Det tillhör i alla fall de demokratiska rättigheterna att partier som anser så skall få driva de frågorna. EMU-frågorna är själfallet viktiga. Det finns redan ett spikat EMU-program. Om vi inte tar upp detta till debatt nu riskerar vi att halka in i EMU-programmet utan att över huvud taget ha haft en debatt. Det är kolossalt viktigt. Det är min skyldighet som demokratiskt vald person att föra den debatten. Det är därför jag sitter i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag har försökt att lyssna noga på Marianne Samuelsson. Jag uppfattade att hennes budskap var att de som inte är med i EU skall vara med och bestämma, medan de som är med i EU bör gå ut. Är detta korrekt uppfattat?
Fru talman! Jag tror att Bertil Persson behöver läsa protokollet i morgon. Jag tror att Bertil Persson helt har missuppfattat vad jag har sagt. Det är ju sorgligt om inte mitt budskap har gått fram här i kammaren. Att jag inte är för den europeiska unionen som den ser ut i dag, har jag väl tydligt framfört, och att jag tycker att den bör förändras avsevärt, nämligen till det som Bertil Persson tog upp i sin historik där samarbetet var en viktig del för fredsfrågorna. Det är något som vi inom miljöpartiet också är för, nämligen ett samarbete länder och människor emellan på ett sätt som gynnar människors situation. Den andra delen var märkligt uppfattad av Bertil
Fru talman! Marianne Samuelsson undrade hur det står till med våra frihandelsavtal och Europaavtalen med de olika länderna. Jag skall därför för upplysningens skull citera ur det betänkande som vi just nu behandlar. Där står det så här: Som medlemmar i EU har Sverige lämnat de tidigare frihandelsavtal som gällde mellan EFTA och ett antal stater i Central och Östeuropa och i stället tillträtt dels europeiska gemenskapernas och deras medlemsstaters, dvs. EU-ländernas breda och ambitiösa Europaavtal med ett stort antal länder, dels andra typer av partnerskaps och associationsavtal bl.a. inom ramen för EU:s s.k. medelhavsstrategi och andra bilaterala eller regionala förbindelser. Detta står under rubriken Utskottets överväganden på sidan 35. Till detta finns ingen som helst reservation från miljöpartiet. Jag rekommenderar Marianne Samuelsson att läsa betänkandet.
Fru talman! Jag har läst betänkandet. Visst finns det en hel del spännande saker att hämta ur det betänkandet. Framför allt tycker jag att det framgår tydligt för den som läser detta att det är ganska stora förändringar på gång i svensk politik. När det gäller framtidsfrågorna kommer vi i Sverige på en mängd områden att hamna under den europeiska unionens beslut, utan att själva kunna driva frågorna. Det står faktiskt inte att Estlands, Lettlands och Litauens Europaavtal är bättre än det svenska avtalet. Det står att de är breda och ambitiösa utifrån EU-nivå. De är kanske inte lika bra som de avtal Sverige borde ha skaffat, om man hade menat det som framförts tidigare, nämligen att vi skall bereda framför allt de baltiska länderna möjlighet och utrymme att vara med på lika villkor. Då borde det ha ingått som en del att jordbruksprodukter, textilprodukter och annat inte skulle stå utanför detta. På textilsidan vet jag att det svenska avtalet var bättre än det EU-avtal som finns nu. Det är viktigt att man tittar på detta och funderar kring vad EU egentligen menar. Inom EU är man väldigt mycket för att skydda sin egen inre marknad. Det märks också i handelsavtalen. Man är mycket mån om den egna marknaden - så mån om den att man t.o.m. är villig att riskera både människors miljö och hälsa för marknadens skull. Man föredrar att låta marknaden härja fritt framför att införa restriktioner på miljöområdet eller för hälsan. Detta har vi sett på en mängd områden.
Fru talman! Självfallet är det en oerhörd fördel för de baltiska länderna att nu ha tillträde till hela den europeiska gemenskapens område. Det är en viktig framgång för Sverige, som drev dessa frågor redan i medlemskapsförhandlingarna. Jag vill sluta med att återge vad min gamla biologilärarinna sade: Man skall inte tro, man skall veta.
Fru talman! Ja, det är viktigt att veta, och inte bara tro, i det här fallet. Jag tycker att det Yvonne Sandberg-Fries har sagt när det gäller EU andas mycket av tro - framför allt en otrolig tro på att EU är det absolut rätta och bästa, och att det bara är där man förstår saker och ting. Hon har definitivt inte sagt någonting om att miljöfrågor och solidaritet med omvärlden är någonting viktigt och väsentligt i sammanhanget. Självfallet tar jag för givet att Sveriges regering inte på något sätt skulle ha motarbetat att de baltiska staterna upprättar bra handelsavtal med den europeiska unionen. Men det är inte Sveriges förtjänst att de fick ett handelsavtal med EU. Sverige hade ju redan innan dess ett handelsavtal med de baltiska staterna, som fick rivas upp till förmån för det gemensamma avtalet. Därmed försämrades faktiskt avtalet för de baltiska staterna när det gäller deras möjligheter att sälja till Sverige. I dag köper de mer från EU än vad de säljer, och det undergräver en stor del av dessa länders ekonomi.

Fru talman! De senaste timmarna har svensk politiks svar på don Quijote och Sancho Panza stormat in på den politiska scenen i Sverige och svingat negationens svärd mot det vederstyggliga europeiska samarbetets kvarn. Jag har försökt att lyssna till det som Marianne Samuelsson har sagt i alla repliker för att åtminstone hjälpligt kunna förstå Miljöpartiets strategi för Europasamarbete. Man måste ju ha något alternativ. Men jag är ledsen, Marianne Samuelsson - jag har inte kunnat uppfatta någon linje eller strategi. Det är väl inte så lätt när man är negativ till samarbete i utgångsläget. Birger Schlaug försökte tidigare i dag säga att de s.k. jaföreträdarna, av vilka jag är en, är dystra, beklämda och allmänt missnöjda. Men jag vill inte räkna mig som sådan. Jag är glad att jag har fått vara med i ett politiskt skede där Sverige har tagit sin naturliga plats i ett europeiskt samarbete. Jag har aldrig sagt att EU är den perfekta organisationen. Inte heller har jag hört någon annan på jasidan säga det. EU har många brister. Men för mig är det ett skäl till att Sverige skall vara med. Om vi har något litet av politiskt självförtroende i Sverige skall vi vara med. Vi skall bryta våra förslag till lösningar mot andra, som kommer från andra politiska kulturer och som har ett annat sätt att se på politiken. Jag hade förmånen att få vara i EU-parlamentet under delar av fjolåret. Min hustru säger att det hade en positiv påverkan på mig. Hon säger att jag var stöddig när jag åkte ned, och att jag sällan lyssnade till andra. Jag trodde att jag satt inne med lösningarna, menar hon. Men när jag kom hem hade det fantastiska inträffat att jag lyssnade på folk. Min hustru säger att jag hade blivit mer ödmjuk. För att lämna den litet skämtsamma tonen, finns det en sanning i detta. Vi svenskar har en förmåga att uppträda som det herrefolk vi inte är. Någon har också sagt det tidigare i debatten. Ungefär som dalmasarna har vi trott att det finns en jordglob med bara Sverige på. Det kanske fanns en sådan en gång i världen, när Sverige hade ambitionen att lägga under sig stora delar av norra Europa. Men sedan ett par hundra år beskriver vi svenskar oss som ett fredligt folk som är internationellt engagerat. Men bitar av storsvensken har stannat kvar. I Miljöpartiets attityd, som för mig är något förvirrad, skymtar jag skepnaden av storsvensken. Han sitter med armarna i kors och har en gärdsgård runt Sverige. Gotland och Öland är också med. Han säger att det europeiska samarbetet får andra hålla på med. Men inte vi i Sverige! Vi skall på något sätt ställa oss utanför utvecklingen och verkligheten. Jag frågar mig vilken rätt Miljöpartiet har att komma med kritik, och säga att EU bara är skräp. Om jag hade varit i Europaparlamentet nu hade jag fått använda ett starkare ord, men det ordet får jag inte säga här, så jag gör inte det. Det är för grovt. Man måste blanda sig i det som sker, där det sker, om man vill göra någonting åt en situation. Miljöpartiets gröna vänner i Europa är positiva till europeiskt samarbete. Per Gahrton hade, om jag får använda ett milt uttryck, vissa svårigheter att hävda sin negativa attityd i sin egen partigrupp. Jag hoppas att de miljöpartister som sitter där nu konstruktivt bidrar med en diskussion om utvecklingen av Europa. Detta är inte färdigt, och kommer heller aldrig att bli det. Vi svenskar säger oss i alla andra sammanhang vara för en internationalisering, för förståelse mellan folken osv. Nu när vi är med i EU tycker jag att det är den absolut bästa plattformen för oss att pröva våra politiska argument och krafter på. Det fanns en tid, inför folkomröstningen, då motståndarna till Europatanken ställde frågan: Vad skall vi göra där ute, vi som är så små? Vart hade självförtroendet tagit vägen? Vart har tron på den politik som vi för i olika partier tagit vägen när man säger så? Men det är klart att med den attityden skall man inte vara med i något samarbete. Jag tycker dock att vi skall pröva våra förslag mot andras. Små länder har framgångar. Det hänger inte på om man är liten eller stor. Vi kan ta Danmark som exempel. Det är inte ett av Europas största länder, men det är däremot ett land som har fått igenom många bra och konstruktiva förslag både i rådet och i Europaparlamentet. Det hänger ju på vilka argument man har. Sverige kan spela precis samma roll för att föra Europasamarbetet framåt. Detta anförande skulle egentligen ha ägnats åt att bemöta reservationer osv., men jag tycker att vi i Sverige måste kunna föra en debatt om värdet av att vara med i ett samarbete. Man kan kritisera mycket i EU, och det gör vi, men det skall vara konstruktivt. Jag finner inget som helst konstruktivt i Marianne Samuelssons sätt att debattera i EU-frågor. Det är grinigt, surt och negativt. Det finns ingenting som är positivt. Jag hoppas att Marianne Samuelsson möjligen kan kosta på sig en replik för att försöka förklara för mig hur Miljöpartiet tänker sig ett samarbete. Marianne Samuelsson har sagt att man vill samarbeta, men för mig är den stora frågan: Med vem? Med vem återstår det att samarbeta? Är EU så förskräckligt? De övriga 14 länder som är medlemmar representerar väl inga hemskheter. De är demokratiska stater, små och stora, med olika regeringar och olika politiska majoritetsuppfattningar, men de kommer fram till konsensus i de viktiga frågorna. Jag hälsar Miljöpartiet med så fort som möjligt på den konstruktiva vagnen. Det måste vara litet ödsligt att ensam slåss med negationens svärd emot samarbetets kval.
Jag vill påminna kammaren om att regeringskonferensen börjar i morgon och att beslut måste fattas i morgon. Kammaren kommer inte att hemförlovas till påskuppehållet förrän vi har fattat beslut i dessa frågor.
Fru talman! Jag kan faktiskt se något mycket positivt med EU, och det är att Axel Anderssons fru blev glad sedan han hade varit där. Men jag tycker att benämningen "herrefolket" var mycket konstig. De som jag tycker snarare uppträdde som herrefolket var socialdemokraterna före folkomröstningen. Det gick ut på att bara den socialdemokratiska regeringen fick komma in i EU och förhandla skulle alla inse hur bra den socialdemokratiska modellen i Sverige är. Tänk så mycket vi hade att lära de andra, och tänk så duktiga vi var här uppe! Var inte det litet av herrefolksmentalitet? Vad gäller att stå utanför i kylan tror jag inte att vare sig Norge, Schweiz eller andra länder som samarbetar med EU känner sig utanför eller i kylan - definitivt inte. Vi har lagt fram en rad mycket konstruktiva förslag i form av reservationer, ibland tillsammans med Vänsterpartiet, ibland tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är en rad konstruktiva förslag till hur EU faktiskt skulle kunna bli bättre, inte minst inom miljö och demokratiområdena. Vi har lagt fram konstruktiva förslag, men ni har faktiskt röstat ned dem allihop i utskottet.
Fru talman! Vad gäller socialdemokratin som uttryck för herrefolket förstår jag att Birger Schlaug och Marianne Samuelsson har litet svårt att förklara vilken plattform de står på och att de därför måste tillgripa en sådan beskrivning. Vi har aldrig från socialdemokratiskt håll hävdat att vi sitter inne med lösningarna, men vi är däremot övertygade om att ett Europa för fred, frihet och välfärd också behöver en svensk konstruktiv medverkan. Vi socialdemokrater från Sverige är beredda att ta vår del av det ansvaret. Birger Schlaug, Marianne Samuelsson och andra miljöpartister har det mycket lättsamt, eftersom det är lätt att vara motståndare till förändringar. Det är lätt att peka på den trygghet som kanske kan finnas i ett nationalistiskt tänkesätt. Det är lätt att försvara gärdsgårdar när verkligheten utanför förändras. Skillnaden mellan Miljöpartiet och socialdemokratin - låt mig i all blygsamhet peka på det - är att vi anser att verkligheten utanför Sverige angår oss och att det finns ett samarbetsorgan på plats. Det är inte färdigt, men det behöver för den skull svensk och även socialdemokratisk medverkan. Alla partier i Vänsterpartiet har insett detta.
Fru talman! Jag vet inte om man kan ge talmannen råd, men det vore kanske bra om talmannen upplyste alla om att det nu handlar om regeringskonferensen. Jag vill dessutom säga att vi inte har det speciellt lättsamt. Vi har det faktiskt just nu trevligt men inte lättsamt. Vi har alla andra partier emot oss, och jag kan tala om att det inte är så lätt. En del av er är ganska duktiga, fastän ni har fel.
Fru talman! Ja, jag förstår nu att Miljöpartiet har det svårt. Det är inte lätt att vara den ende som har rätt när alla andra har fel.
Fru talman! Axel Andersson sade att hans fru var glad när han kom hem, eftersom han hade blivit mindre stöddig och bättre på att lyssna. Tyvärr måste jag nog göra henne ledsen och tala om att jag inte tycker att det har märkts i varje fall i den här debatten. Något mer stöddigt får man nog leta efter än Axel Anderssons tro på debattretorik här: att samarbete är det enda för dagen, att Miljöpartiet skulle vara någon sorts bakåtsträvare osv. Axel Andersson har inte lyssnat ett dyft när det gäller Miljöpartiets politik. Han skulle behöva läsa igenom vårt partiprogram. Då skulle Axel Andersson få veta att vårt parti framför allt jobbar för internationell solidaritet. Vi vill främja FN, och vi vill arbeta för OSSE-processen, där alla Europas länder får vara med på lika villkor. Vi har i vår motion en mängd konstruktiva förslag, men vi kan naturligtvis inte komma ifrån att det rör sig om en regeringskonferens som behandlar specifika ämnen, och det är dessa som vi har tagit upp. Vi är vidare visserligen ensamma när vi kämpar här i kammaren, men utanför den har vi över halva folket med oss. Det gäller minsann inte framför allt företrädarna för herremännen utan de som jag trodde att Axel Anderssons parti i väldigt stor utsträckning representerade, nämligen arbetarna. Det är människor som har insett att det faktiskt inte längre är fråga om ett samarbete utan om ett unionsmedborgarskap, något helt annat än det som man försöker gömma sig bakom med sitt tal om samarbete. Vi är definitivt inte mot samarbete. Vi vill ha mer av samarbete, och vi vill ha mer av konstruktiva beslut som leder till ett bättre samhälle på sikt.
Fru talman! Min fråga är fortfarande obesvarad: Vem skall Miljöpartiet samarbeta med? I dag är 15 länder medlemmar i EU, och 12 söker medlemskap. Miljöpartiet får svårigheter att hitta samarbetspartner, om inte Europeiska unionen, EU, duger. Det är länderna i vårt grannskap och i vår del av värden som det handlar om, och de är varken bättre eller sämre än vad vi är i Sverige. De har konstruktiva förslag. De har kanske kommit fram till dem på annat sätt än vi svenskar, men tillsammans kan vi nå konstruktiva lösningar på svåra problem. Miljöpartiet kan aldrig med sin filosofi förklara hur man skall komma till rätta med de svåra gränsövergripande frågorna, miljöfrågorna, sysselsättningsfrågorna och den internationella kriminaliteten, om man stänger grinden till trädgården Sverige och lämnar allting annat utanför. Till sist, Marianne Samuelsson: Jag har mycket lättare att lyssna på och förstå min hustru än att lyssna på och förstå Marianne Samuelsson. Jag har verkligen försökt göra det, men jag förstår inte Marianne Samuelsson.
Fru talman! Jag är glad att Axel Andersson kan förstå sin hustru. Det tror jag är bra för samarbetet inom familjen. På samma sätt tror jag att det är bra för samarbetet människor emellan om vi ägnar litet tid åt att förstå varandra. Det tycker jag inte att Axel Andersson gör i det här fallet. Han ägnar i stället sin tid åt att påstå en mängd saker om den gröna rörelsen och det gröna partiet. Vi vill och kan samarbeta med alla världens länder. EU är en del av världen, men det finns fler länder i världen. Det finns också en mängd samarbetsorgan som Sverige är medlem i och där vi samarbetar. När det gäller det nordiska samarbetet finns det förutom Nordiska rådet en mängd samarbetsorgan som Sverige är med i och där vi samarbetar i sakfrågor. För att nå resultat är det otroligt viktigt att vi i den fråga som är framtidsfrågan framför andra, nämligen miljöfrågan, når en ökad förståelse i de här sammanhangen. Det är viktigt att vi kan samarbeta globalt kring miljöfrågorna och att vi har rätt att gå före och ha hårdare regler på miljöområdet just för att klara miljöproblematiken. Ett praktexempel är att man nu säger att Danmark inte längre skall få ha sitt burkförbud därför att det strider mot EU:s regelverk om den inre marknaden. Det är ett förbud som Danmark har haft av bl.a. miljöskäl. EU har inte löst miljöproblematiken. EU är inte ett organ för att i första hand lösa de stora problem vi står inför, utan EU tittar på dessa frågor på andra sätt.
Fru talman! Om man, Marianne Samuelsson, skall komma fram till bestående och hållbara politiska lösningar och politiskt påverka skeendet i verkligheten måste man samarbeta. Världen internationaliseras i snabb takt. Från svensk sida kan vi inte ställa oss utanför den processen. Vi ingår numera i en politisk gemenskap, i ett politiskt lag i Europa, som arbetar för välfärd, trygghet och fred i framtiden. Samarbete är den bästa försäkringen för att få en bestående fred. Eftersom jag är optimist hoppas jag fortfarande att Miljöpartiet kommer med på de positivas sida när det gäller EU-samarbetet. Det kommer kanske att dröja tills man suttit en eller annan period i EU parlamentet, men jag är övertygad om att även Miljöpartiet, om det överlever valen framöver och är ett etablerat parti, kommer att finnas med och konstruktivt delta i det europeiska samarbetet. Det hoppas jag i alla fall.

Fru talman! Som Bo Könberg har markerat är syftet med EU-samarbetet från liberala utgångspunkter att genom gränsöverskridande lösningar på gränsöverskridande problem stabilisera demokratin och därmed också freden i Europa. Den viktigaste konkreta slutsats som kan dras av detta i dag är att vi skall fullfölja EU:s utvidgning österut för att stabilisera demokratins stora segrar från 1989 och framåt. Ett misslyckande eller en allvarlig fördröjning av den processen skulle skada inte bara EU som sådant utan kanske också möjligheterna till en långsiktig fred i Europa. Hela Europatanken skulle kanske oåterkalleligt skadas. Vår generations stora uppgift efter kommunismens fall är att göra Europa helt igen. På denna punkt finns numera en betydande samstämmighet, möjligen också vad gäller nej-partierna. Konsekvensen tycks då bli att de, kan hända, är för att Europa enas men mot att Sverige som medlem deltar i den processen. Det är väl dock i första hand deras problem, inte någon annans. Däremot finns det en annan del i det som företrädare för nej-partierna - jag tänker närmast på Birger Schlaug - säger i samband med just de här frågorna. Jag hörde Birger Schlaug två gånger i sitt inledningsanförande använda ordet sovjetisering som beskrivning på olika förhållanden inom EU. Jag har tidigare, men också i kväll, hört honom dra paralleller mellan den sovjetiska unionen, som är avskaffad, och den europeiska unionen, som han tycker bör avskaffas. Eftersom Birger Schlaug begär replik på var och varannan talare tycker jag att det vore rimligt om han utnyttjade det tillfälle som han nu får för att reda ut på vilket sätt de socialistiska sovjetrepublikernas union är att jämföra med den europeiska unionen mellan europeiska demokratier. Kan han inte reda ut det på ett ordentligt sätt tycker jag att han i så fall skall be om ursäkt för detta sätt att lägga upp argumenteringen. Be ester, letter ryssar och ukrainare om ursäkt, för det är dem som det handlar om! De har levt under den sovjetiska unionen. De vill nu bli medlemmar i den europeiska. De har möjlighet att komma med i det demokratiska Europas samarbete. För att återgå till det som egentligen är ämnet för den här debatten, nämligen utrikes och säkerhetspolitik, vill jag säga att jag tycker att det hade varit bra om man i regeringens skrivelse och i utskottets betänkande hade varit litet mer utförlig vad gäller de konsekvenser som en östutvidgning av EU måste medföra. I ett EU med 25-30 medlemmar ställs det helt andra krav på beslutsformerna när det gäller gemensam utrikes och säkerhetspolitik och mycket annat som bara inte kan lösas genom en välvillig attityd. Det gäller också flera konkreta sakområden, t.ex. jordbrukspolitiken. Karl-Göran Biörsmark har utvecklat den synpunkten i ett särskilt yttrande. Vi har inte lagt någon reservation på den här punkten. Problemet är inte att det som utskottet skriver är fel, utan att man möjligen kunde ha skrivit litet mer än vad man gör. Östutvidgningen behövs för att ge demokratins landvinningar den stabilitet som krävs för att vi inte skall riskera att diktatoriska regimer återuppstår i vår närhet. Men då måste också - det är precis lika viktigt - grundkraven på nya tänkbara medlemmar upprätthållas. De baltiska länderna, Polen, Tjeckien, Ungern och Slovenien innebär inte några problem på den här punkten. Men i Slovakien, som också står i kö, har premiärministern utmärkt sig genom att försöka beröva oppositionen dess parlamentsplatser. I Rumänien, också ett land i kö, vilar ett ständigt närvarande hot över både demokratiska politiker och nationella minoriteter. Det får inte vara hur lätt som helst att komma med i den europeiska unionen. Säkerheten i Europa kan i längden bara bli stabil om alla Europas länder är demokratier. Demokratier har inte alltid samma intressen i alla frågor, men de går inte i krig med varandra. Demokrati och fred hör ihop. Men EU:s uppgift som fredsorganisation måste också få konsekvenser utanför unionens gränser. Det är allvarligt om europeiska länder hamnar på olika sidor i internationella konflikter på andra håll, för att inte tala om ifall de skulle sälja vapen till olika sidor i ett pågående krig. En del Europavänner ser ibland framför sig ett scenario där USA lämnar Europa, och NATO därmed i praktiken får ersättas av en rent europeisk allians. Det är naturligtvis fullt möjligt, men det är inte önskvärt. Det ligger enligt vår mening också i Sveriges intresse att NATO består och att den atlantiska länken, som det heter, finns kvar. En amerikansk isolationistisk politik skulle med stor sannolikhet minska säkerheten i världen och ge ökat spelutrymme åt olika krafter som försöker dominera sin egen region på andra länders bekostnad. En inrikespolitisk jordbävning i något EU-land med extremister vid makten skulle i praktiken innebär att samarbetet inom Europa kanske upphörde eller fick allvarliga svårigheter. Också inför ett sådant perspektiv, som vi alla naturligtvis helst vill tänka bort, är det viktigt att Europas säkerhet ingår i ett större sammanhang än det rent europeiska. Men det finns också goda argument för att Europa inom denna större ram, som kan beskrivas som kombinationen av FN, OSSE, NATO och olika förlängningar av NATO-samarbetet till länder som står utanför själva alliansen, kan ta ett större ansvar för egna angelägenheter. Det är en tragedi att Europas länder, Sverige inräknat, inte förmådde uträtta något alls för att förhindra folkmordet och angreppskriget i Bosnien. Det var, för att ta ett annat exempel, pinsamt när Europas länder nyligen inte kunde reagera kraftfullt och samlat mot övergreppen mot mänskliga rättigheter i Nigeria. I stället för ett snabbt samlat agerande fick vi flera dagars meningsutbyte om tänkbara åtgärder, varvid Sverige utmärkte sig särskilt genom att vara det enda land som inte kallade hem sin ambassadör. EU hade kanske kunnat spela en viktig roll i ett allvarligt politiskt skeende, men missade chansen. Vi anser därför att det är rimligt att nu se över och revidera beslutsformerna i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Den generella vetorätten bör omprövas. Det är dessutom en nödvändig konsekvens, såvitt jag kan se, av utvidgningen till en långt större krets av stater. Det är inte rimligt att tänka sig att något land på grundval av en inrikespolitisk tillfällighet skall kunna hindra motiverade och rimliga ställningstaganden som resten av medlemsländerna finner mycket angelägna. Vi vill alltså ha en huvudregel om majoritetsbeslut, med undantag för sådana frågor som är av vitalt nationellt säkerhetsintresse för något av medlemsländerna. I sådana frågor skall givetvis vetorätten behållas. Vad som är sådana intressen avgör naturligen parlamenten i de länder det gäller. Som en ytterligare garanti för enskilda medlemsländer bör huvudregeln om majoritetsbeslut kompletteras med en bestämmelse om reservationsrätt som innebär att ett enskilt land kan ställa sig utanför aktioner som andra medlemsländer vill genomföra. En rent europeisk försvarsallians utanför NATO eller som efterföljare till NATO är inget att stå efter. Någon anledning för Sverige att delta i någon försvarsallians eller att ta emot eller utfärda några säkerhetsgarantier för andra länder finns i dagens situation inte. Skulle utvecklingen leda till att NATO utvidgas så att ännu fler länder i vår närhet finner det naturligt att vara med, måste vi däremot ha en intellektuell öppenhet för att pröva frågan på nytt från nya förutsättningar. Men det finns andra typer av kriser än de traditionellt militära, där Europa med gemensamma insatser skulle kunna uträtta mer än i dag. En europeisk insatsstyrka skulle kunna användas till fredsbevarande och fredsskapande insatser efter beslut i FN eller OSSE och få stor betydelse. En sådan styrka skulle också kunna användas till humanitära insatser vid naturkatastrofer eller miljökatastrofer, vid bekämpningen av terrorism eller organiserad brottslighet som uppträder närmast militärt inom EU:s territorium. Vi hade en debatt förut i dag om motorcykelgäng som nära nog förefaller närma sig det här ibland, eller nynazistiska grupper som vi har debatterat vid andra tillfällen. För något år sedan föreföll det vara oerhört kontorversiellt att ens ta upp till debatt sådana frågor som vi nu har snuddat vid. Nu kan vi konstatera att den politiska majoriteten i utskottet, och naturligtvis regeringen, har kommit fram till en betydligt mer nyanserad och intellektuellt öppen hållning. Kritiken av den generella vetorätten, som Folkpartiet har formulerat, formulerar nu också regeringen i sin skrivelse från så att säga andra hållet genom att konstatera att Sverige i samband med EU:s utvidgning kan tänka sig att modifiera principen om enhällighet i frågor av begränsad vikt. Det är två rätt olika sätt att beskriva något som egentligen kan bli ganska likt när utvecklingen får ha sin gång. Därför har vi avstått från att reservera oss och ser i stället fram emot en konstruktiv svensk hållning när regeringskonferensen nu börjar sitt arbete.
Fru talman! Jag fick en direkt fråga från Håkan Holmberg. Jag skall svara på den så kort som möjligt. Håkan Holmberg undrade hur jag kunde använda ordet "sovjetiserat", vilket tydligen var att trampa på en öm tå. Det gällde miljöområdet, där jag uppfattar EU på många sätt vara just "sovjetiserat". Jämfört med t.ex. den amerikanska konstitutionen innebär medlemskapet i EU att man inte har rätten att gå före. Kalifornien är att lysande exempel i USA på hur viktigt det är att kunna gå före och ställa hårdare miljö och hälsokrav på olika produkter. Det skapar nämligen dynamik och utveckling på marknaden. Man efterfrågar alltså bättre och miljöriktigare produkter. Den enfald som dominerar inom EU är oerhört lik den enfald som fanns i Sovjet. Det hindrar en teknisk utveckling, vilket är mycket tragiskt. Jag hoppas att Håkan Holmberg håller med mig om det.
Fru talman! Den som under Sovjetunionens drygt 70-åriga existens försökte ställa några som helst miljökrav kunde räkna med enkelbiljett till ett ganska kallt ställe långt österut i landet. Det vet Birger Schlaug mycket väl. Därför tycker jag att den parallell han upprätthåller är ganska stötande. Dessutom undvek han den andra delen i det som jag tog upp. Det är tydligen vanligt för miljöpartister - jag minns att jag debattede detta med Per Gahrton för ett antal år sedan - att tala om att den sovjetiska unionen var dålig, den har försvunnit och nu byggs det ett nytt unionsprojekt. Det är lika dåligt, låt oss avskaffa det. För man den sortens argumentering är man faktiskt tvungen att svara på några frågor. När ockuperade den europeiska unionen ett europeiskt grannland? Sovjetunionen ockuperade 1940 När tvingades ett parlament i ett europeiskt land klubba igenom anslutning till den europeiska unionen med EU:s elitsoldater utposterade längs väggarna? Så var det i det estniska parlamentet 1940. Den estniska regeringen, stora delar av parlamentet och över huvud taget landets ledande kretsar deporterades till Sibirien. När deporterades något europeiskt lands politiska ledning till Korsika eller till skotska högländerna? När försökte EU:s icke-existerande armé slå ner en demokratisk folkrörelse i något annat land? Jag kan ge ett exempel från modern historia: Litauen Det kan verka demagogiskt att ta upp detta, men det här sägs så många gånger från Miljöpartiet. Jag tycker att det är ovärdigt för svensk politik att man på det här sättet för en debatt och jämför det som har drabbat människor bara några mil från oss med demokratiska länders frivilliga samarbete.
Fru talman! Nu fick Håkan Holmberg applåder från moderater, socialdemokrater, centerpartister och kds-are. Det kan kännas skönt i den här EU-frågan. Ett ytterligare exempel på en sovjetiserad modell som EU har tagit efter är i allra högsta grad jordbrukspolitiken. Jag tror att Håkan Holmberg håller med mig om det. Det är just när det gäller miljöpolitiken som jag tagit upp den sovjetiska modellen och jämfört den med den amerikanska. EU:s regelverk och EU:s lagstiftning hämmar tyvärr utvecklingen på liknande sätt som i Sovjet, därför att enskilda länder inte har rätten att gå före. Att kunna gå före är det som skapar utveckling på miljöområdet. Detta är ett stort problem. Jag tycker att det är ett jättestort problem att man någonstans långt borta talar om för oss att vi, även om vi är eniga i parlamentet, inte får ställa krav på ursprungsmärkning, att vi inte får göra det. Jag tycker att det är skamligt. Jag tycker att det är skamligt att vi, även om vi är överens om att man skall genmärka genmanipulerade livsmedel, inte får göra det. Jag tycker att det är en skymf mot demokratin.
Fru talman! Kritisera gärna EU på den här punkten och även på många andra. En hel del av kritiken kan jag hålla med om. Men var försiktig med parallellen ni gör. Kolchoser, tvångskollektivisering, med flit framkallad massvält bland bönderna i Ukraina - detta var den sovjetiska jordbrukspolitiken. Landet lider fortfarande av det. Sovjetunionen, ord som sovjetisering och sovjetiska förhållanden förefaller för Birger Schlaug och Miljöpartiet mest vara ett festligt retoriskt grepp: union som union. Det låter ju så lika, och så skall man dra slutsatsen att det är fråga om samma sak. Sovjetunionen har funnits. Det var inte särskilt länge sedan. Det finns många människor i vårt land som har flytt därifrån, många som har ärr för livet på sin kropp och i sin själ över att ha tvingats leva under detta system eller förlorat sin familj i detta systems slavläger. Var försiktig med denna parallell, tag tillbaka och be om ursäkt för det finns många som tar anstöt av det.

Fru talman! Jag uppskattar att det äntligen är litet gnista i debatten i kammaren. Det tycker jag är väldigt trevligt. Jag önskar också att den här debatten hade kablats ut rakt till det svenska folkets vardagsrum. Det hade varit väldigt intressant för folk att se folkpartister, socialdemokrater och moderater klappa om varandra efter inläggen, precis som om vi bara hade två partier i denna kammare: EU-förespråkarna och Miljöpartiet. Jag undrar också hur många som hade känt igen sig i den diskussion som har varit, speciellt med tanke på hur många bland svenska folket som har en helt annan uppfattning. Vi EU-kritiker är inte riktigt representativa i kammaren. Det finns betydligt fler kritiker ute i det svenska samhället. "Skola ursinniga krigsutrustningar och rasande världskrig allt framgent tillåtas driva sitt vanvettiga förstörelseverk över en åt våldet prisgiven värld, vartill tjänar då religiöst nit, intensivt nykterhetsarbete, kulturellt upplysningsarbete m.m.? Absolut ingenting. Skola krigsrustningarna och krigen fortsätta som hittills, är all förädlingssträvan förspilld möda. Skola de civiliserad kristna folken mot varandra spela banditer vart tionde eller tjugonde år, går mänskligheten sin undergång till mötes." Detta är hämtat från en liten skrift jag har som heter Krigsvansinnet. Tyvärr är detta fortfarande aktuellt. Det har inte hänt så mycket sedan 1917 då detta skrevs. Men det finns ljusglimtar. Den internationella vapenhandeln har faktiskt halverats sedan 1987. Tillverkningen inom krigsindustrin har minskat drastiskt. Vi är många som gläds åt det. Men det gör inte krigsmaterielindustrin, regeringen eller en majoritet i Marknaden krymper. Militärutgifterna minskar och konkurrensen ökar mellan krigsmaterielföretag inom och mellan länder. Man vill rädda vad som räddas kan genom ett internationellt samarbete, specialisering och ökad export för att kompensera minskade beställningar från de egna försvarsmakterna. Ja, nu skall man vidta ihärdigare ansträngningar från myndigheter och regering för att den svenska krigsmaterielindustrin skall kunna sälja mer vapen i stället för att låta marknadsekonomin råda och ställa om krigsmaterielindustrin till civil produktion. Hur skall då dessa ihärdigare ansträngningar se ut? Ja, på flera sätt. Sverige skall närma sig till WEAG, Western European Armaments Group, underlätta för försvarsindustriellt internationellt samarbete och man skall låta svenska myndigheter och ministrar stödja industrins vapenexportansträngningar. En riksdagsmajoritet har tidigare ställt sig bakom regeringens intentioner att Sverige skall "närma sig WEAG". Vad är då WEAG? Jo, målsättningarna för WEAG är att öppna de nationella försvarsmarknaderna för konkurrens, stärka Europas teknologiska och industriella bas på försvarsområdet och åstadkomma närmare samarbete om forskning och utveckling. Försvarsminister Thage G Peterson har enligt en artikel i DN från den 9 mars sagt i Ekot att Sverige nu är berett att gå med, vilket enligt artikeln har överrumplat UD. Vad är det som gäller? Vad innebär "närmandet" konkret? Skall vi bli medlemmar i WEAG, och vad skall vi i så fall använda medlemskapet till? Det är på gång att bildas ett EU-FMV, en gemensam försvarsmaterielmyndighet. Vad tycker regeringen om detta? Det vore intressant att höra. Vad skall man säga om det på regeringskonferensen? Regeringen, Försvarsmakten och Försvarets materielverk bör enligt en majoritet i denna sal aktivt verka för att stärka ett ökat samarbete mellan svensk och företrädesvis europeisk försvarsindustri. Regeringen och myndigheter bör enligt majoritetens uppfattning också aktivt stötta försvarsindustrins exportansträngningar. Utrikesutskottet skriver i dagens betänkande att utskottet utgår ifrån att Sverige fortsätter att driva en restriktiv politik på krigsmaterielområdet och att alla möjligheter tas till vara för att påverka andra länders vapenexport i restriktiv riktning. Detta är ju helt otroligt! Vi skall alltså påverka andra länders vapenexport i restriktiv riktning medan vi själva skall närma oss WEAG, skicka ministrar och myndigheter att agera vapenmånglare och underlätta för internationellt samarbete för vapenindustrin. Hur skall nu Sverige agera under regeringskonferensen konkret för att uppnå denna viljeinriktning som vi snart kommer att slå fast i kammaren? Det vore också intressant att få veta. Hur skall man agera för att EU skall få till stånd en restriktivare vapenexportpolitik och en aktiv omställning av försvarsindustri till civil produktion? Utrikesutskottet skriver också att det svenska regelverket avseende krigsmaterielexport nyligen slogs fast av riksdagen, varför någon förändring av det för att uppnå en ökad harmonisering med andra länder inte är aktuell. Och det är ju glädjande. Men det finns ett starkt tryck på regeringen nu, både från vissa EU-länder inför regeringskonferensen och från den svenska krigsmaterielindustrin genom de besparingar som skall ske inom det svenska försvaret. Ganska nyligen kom en rapport från EU kommissionen som behandlar vapenindustrifrågor inom EU. Det är skrämmande läsning för den som är kritisk till vapenexport eller som inte vill ha någon vapenexport alls. Hela rapporten är en lång beklagan över att marknaden för krigsmateriel minskar och att USA har en så stor del av marknaden. Man skriver att EU har "förlorat mark". Man beklagar också - häpnadsväckande nog - att efterfrågan har minskat "särskilt från utvecklingsländer". Nu krävs insatser på unionsnivå, inte för att ställa om försvarsindustrin, nej, för att stärka konkurrenskraften så att mer vapen kan produceras och säljas. I fredags var denna rapport uppe i EU-nämnden. Där fick man klart för sig att den svenska regeringen ännu inte hade intagit någon ståndpunkt i frågan. Men snälla regeringen, regeringskonferensen börjar i morgon! Det vore intressant att få veta vad regeringen säger om t.ex. den här rapporten. Jag ser att tiden håller på att rinna ut, så jag får återkomma senare.

Fru talman! Jag vill fortsätta att ställa frågor som gäller synen i Miljöpartiets motion angående rubriken Nordgren sitter ju både i Försvarsberedningen och i försvarsutskottet, om jag är rätt underrättad. Ni säger fortfarande att klyftorna i EU:s omvärld beror just på den typ marknadsekonomi som EU vill lagstifta om. Jag skulle vilja att någon miljöpartist här i dag - förslagsvis Annika Nordgren - utvecklade detta. Min andra fråga gäller synen på fredsfrämjande och fredsbevarande operationer. Ni vill att de skall utföras av icke-alliansfria organisationer. Hur ser Miljöpartiet på NATO:s insatser i Jugoslavien? Jag skulle också vilja veta hur hon ser på beslutsformen inom FN och inom OSSE och bristen på vetorätt inom dessa organisationer. Om nu varken EU, NATO eller något annat land skall få utföra fredsbevarande eller fredsskapande operationer, vem skall då utföra dem? Vill man att det skall ske direkt under FN?
Fru talman! Jag börjar med den avslutande frågan, eftersom den berör mitt arbete här i riksdagen. Det handlar om freds och konfliktlösning. Jag hör till dem som avstod från att rösta när vi röstade om den svenska insatsen under NATO paraplyet. Jag anser inte att det var så som jag skulle ha önskat att det skulle vara. Jag ser på lång sikt en stor risk med att man delar upp freds-, konflikt och krishantering på regionala institutioner. Jag anser att det undergräver FN:s både makt och möjlighet att agera längre fram. Det finns en stor risk för att man t.ex. inom ramen för EU får en allt starkare knytning till en stormakt, vilket andra länder t.ex. i tredje världen då inte har en chans att påverka. När man harmoniserar material och metoder osv. ser jag det som en stor risk när man sluter sig samman i denna del av världen och inte ens låter andra länder medverka i freds och konfliktlösningssituationen.
Fru talman! För det första vill jag säga att jag häpnar över att Miljöpartiet ser större risker med ett europeiskt samarbete för fred och säkerhet än man gör med de konflikter som finns i EU:s närområde. Man ägnar större kraft åt att tala om risken med EU som stormakt och olika samarbetsformer för fred och säkerhet än om risken för kraftlöshet, att inte kunna göra någonting åt en allvarlig situation, t.ex. om man ser på hur läget var när det började gå snett i det forna Jag tokar Annika Nordgren - hon får gärna säga om det är rätt eller fel - som att hon är emot de insatser som NATO gör i det forna Jugoslavien. Jag kan inte tolka er motion och Annika Nordgrens svar på annat vis än så. Det är fortfarande så att ingen ännu har förklarat skrivningen om att klyftorna i Östeuropa beror på marknadsekonomin och att det är detta som är problemet. Jag skulle bli väldigt glad om någon miljöpartist ville göra klart för mig vad detta handlar om.
Fru talman! Jag hoppas att det här skall leda till att Sten Tolgfors får klarhet i detta. Sten Tolgfors vet mycket väl att det var en enig riksdag som stod bakom deltagandet i Eufor-styrkan. I annat fall är Sten Tolgfors ensam om att inte veta det. När det gäller kraftlösheten är det precis så som jag sade i min förra replik. Man delar upp hanteringen av dessa situationer på regionala instanser. Det utarmar den kraft som vi vill se globalt. Freds och konfliktfrågor, krig och krigssituationer är något som vi måste sköta gemensamt över hela världen. Var kan vi se att det framtida konflikterna kommer att uppstå? Jo, det är mellan Nord och Syd. Därmed menar jag inte att jag inte ser med stort allvar på de konflikter som finns i Europa i dag, självfallet inte. Men man kan inte fastna och betrakta verkligheten enbart genom de glasögon som vi har på oss i dag, utan vi måste se på längre sikt vad vi vill med det svenska samhället. Vad vill vi med FN och med de olika regionala instanser som finns? Vilka verktyg är bäst att utveckla? Vilka är bäst att låta avveckla medan man stärker andra? Den diskussionen tycker jag vore väldigt intressant att föra på en nivå som vi alla skulle kunna vara delaktiga i och uppskatta.

Fru talman! Det är skojigt att en debatt i kammaren för en gångs skull faktiskt kan börja dra ut över nattimmarna. Så var det ju förr, när det var liv i kammaren. Fru talman! Förhandlare och regeringar blev skrämda av vad Maastrichtförhandlingarna åstadkom, inte av vad de hade kommit fram till i sak utan av reaktionen från medborgarna. Man begrep att hemlighetsmakeriet och förhandlingarna i slutna rum aldrig skulle kunna upprepas igen. Man begrep också att EU-samarbetet måste sätta medborgarna i centrum och att medborgarskapet måste betyda någonting för människorna i vardagen. De måste se konkreta och synliga resultat som gäller dem direkt. Därför är några av de tunga frågorna under konferensen hur förankringen hos medborgarna skall kunna öka och hur medborgarna skall kunna se konkreta resultat i frågor som är centrala för dem. I Sverige har regeringen försökt att förbereda svenska folket inför konferensen. EU 96-kommittén, där samtliga partier har varit representerade, har tagit fram enkla men också djupare analyser i de frågor som kommer upp. Det har anordnats seminarier och informations och diskussionsmöten runt om i landet. Pengar har också fördelats till studier. Men nu när konferensen börjar och det kan förväntas att intresset för konferensen och behovet av information, diskussion och förankring ökar, så läggs kommittén och dess arbete ned. Marianne Samuelsson har här tidigare gett små inblickar i kommitténs arbete och gett en väldigt negativ beskrivning av vad som har åstadkommits där. Det verkar som om varenda företeelse som innehåller bokstäverna E och U ger Marianne Samuelsson frossa. Vi vet ju att det är en väldig fördröjningseffekt från det att något är alldeles nytt till dess det har nått ut till de breda massorna hos svenska folket. Det är precis det som vi upplever just nu. Vi börjar få en kader av människor som är ganska insatta, som vet hur saker och ting fungerar och kan delta i en diskussion och som också förstår de ord som används i EU arbetet. Men det kommer att dröja ytterligare lång tid innan människorna kan delta i detta. Vi går ju i skolan i flera år för att lära oss det svenska statsskicket och nu måste vi lära oss ytterligare något nytt. Jag tycker faktiskt att regeringen måste kunna ge ett svar på hur information och förankring skall organiseras under konferensen. Självfallet kommer partier, organisationer och individuella debattörer att delta. Men jag tror också att det finns behov av en mer oberoende instans, en plattform, där man kan ge en objektiv information. Jag skulle uppskatta om kommitténs förre ordförande kunde lova att han inom regeringen kommer att jobba för att antingen EU 96 kommittén eller något liknande kan få fortsätta att arbeta under själva konferensen. Ett annat sätt att öka förankringen är att riksdagen och dess utskott driver EU-frågor mycket mer effektivt. Arbetet måste struktureras mycket tydligare och på ett helt annat sätt än tidigare. Vi måste få en väsentligt större öppenhet också när det gäller regeringens beredningsarbete i EU-frågor, där riksdagen måste delta mer kraftfullt än hittills. I dag deltar Sverige i ungefär 200 arbetsgrupper. Mestadels är det regeringstjänstemän och tjänstemän från de statliga verken som sitter i dessa arbetsgrupper. Det verkar inte som om ens regeringen har ordentlig kontroll över dem, enligt en utredning från Statskontoret. I en mängd s.k. A-ärenden slutbehandlar diplomater frågor om lagstiftning, och ministerrådet klubbar bara igenom beslut. Ärendena diskuteras nästan inte alls i EU nämnden och än mindre i utskotten. Om vi fick en öppnare och bredare process här i riksdagen, skulle den offentliga debatten och inflytande för medborgare och organisationer möjliggöras på ett helt annat sätt än i dag. Denna demokratifråga kan inte behandlas här i dag, eftersom det inte gavs någon motionsrätt i denna för EU-arbetet vitala fråga med anledning av regeringsskrivelsen. Men det finns naturligtvis anledning att påminna om att det är en central fråga, som kommer att diskuteras under regeringskonferensen. Men det finns alltså anledning att återkomma till frågan i ett annat sammanhang. Medborgarna i centrum är som jag tidigare sade en annan central fråga vid konferensen. Jag vill ta upp en av de frågor som Folkpartiet driver och som är central för människorna. Det gäller skyddet för liv och lem, hälsa och egendom. Den tunga internationella brottsligheten breder ut sig. Det handlar om knarkhandel, terrorism, rasism, smuggling av livsfarliga ämnen osv. EU måste kunna visa på ett resultat när det gäller den gränsöverskridande brottsligheten. För det krävs ett samarbete, och samarbetet måste vara effektivt. Inom tredje pelaren är samarbetet mellanstatligt. Det betyder att EU:s institutioner i stort sett är bortkopplade och att arbetsverktygen är internationella konventioner. Under senare år har man arbetat med flera konventioner - Dublinkonventionen, Yttregränskonventionen, Europolkonventionen osv. Resultatet är att ingen enda konvention har trätt i kraft ännu. När det gäller de s.k. kompensatoriska åtgärderna för att kunna genomföra den fria rörligheten också för människor har en del länder tagit saken i egna händer och börjat samarbeta utanför EU i det s.k. Schengensamarbetet. Detta är resultatet av det mellanstatliga samarbetet. Det måste bli mer kraftfullt och effektivt. Folkpartiet anser att även brottsbekämpningen och polissamarbetet måste in under första pelaren och att Sverige borde arbeta och verka för detta under konferensen. Arbetet skulle kunna bli mer demokratiskt, eftersom parlamentet kopplas in. Det skulle kunna kontrolleras av domstolen, som skulle kunna lösa tvister. Kommissionens roll skulle stärkas, och trilskande länder skulle inte kunna inlägga veto. Det har här från olika håll understrukits vikten av att man bekämpar knarkhandel, andra brott osv. Då undrar jag varför man inte skall gå hela vägen. Det är bra att man säger att kommissionen skall kunna lägga fram förslag och ha initiativrätt, men det räcker inte. Dessutom är t.ex. narkotikabekämpningen splittrad i såväl första som andra och tredje pelaren. Det betyder att det är helt olika beslutsformer beroende på var den råkar hamna någonstans. Miljöpartiet är t.o.m. emot att kommissionen skulle kunna få initiativrätt i dessa frågor. Man undrar ju ibland om inte Miljöpartiet i Sverige faktiskt är färgat av sina gröna knarkvänner i EU. I EU-parlamentet är man dock framsynt här och har samma uppfattning som Folkpartiet. I linje med detta handlar det också om att skapa tydliga, raka, enkla och begripliga beslutsformer, vilket det generellt finns ett stort behov av inom EU-samarbetet. Jag kommer då in på beslutsformerna. Några partier vill ha veton till varje pris och kämpar emot varje steg mot majoritetsbeslut. Men eftersom samma personer var fanatiska motståndare till medlemskapet, misstänker jag att deras motstånd har sin grund i att de vill att EU skall vara handlingsförlamat och inte skall åstadkomma några resultat. Och när det blir så att man inte åstadkommer några resultat - då skall den europeiska unionen kritseras för detta! Sverige är av tradition ett samförståndsland. Vi kompromissar, och vi vill gärna se resultat. Det kan naturligtvis delvis bero på en nordisk mentalitet, men jag tror faktiskt också att arbetsformerna har betydelse. Om man har ett veto, kan en enda person - eller en enda stat - sätta sig i ett hörn och tjura. Man behöver inte delta. Säger man bara nej och inte argumenterar, så blir det inga beslut. Om man däremot använder formen av majoritetsbeslut, främjar det samförstånd. Då vet man att det åtminstone kommer att fattas någon form av beslut. Skall man få något inflytande, tvingas man då att delta i förhandlingarna. Man ger och tar, och man påverkar. Miljöpartiet har här i dag, något som många har tagit upp, sagt att ja visst skall vi samarbeta. Vi skall ha mer samarbete. Men det gäller på något sätt alltid något annat än det vi nu diskuterar. Jag undrar varför vi inte skall kunna fatta beslut på samma sätt inom den europeiska unionen som här i Sverige. Det är för mig obegripligt. Dessutom har ett litet land en fördel av en sådan här samarbetsform. Det blir argumenten och förmågan att förhandla som avgör slutresultatet. Motståndare till effektiva beslutsformer ser, tycker jag, också väldigt ensidigt på det här. Man ser framför allt på mellanstatligheten och på vetot som ett skydd för oss i Sverige. Det gäller att hindra andra länder från att tvinga på oss beslut som vi inte vill ha. Men vetot ger ju faktiskt också andra länder rätt att hindra förslag från oss. Då minskar alltså vår möjlighet att sprida goda svenska idéer och traditioner. Varför skall vi lägga den restriktionen på oss? Det hindrar inte att de som är negativt inställda till majoritetsbeslut ändå i vissa hjärtefrågor, djurskydd och annat, verkar för att man skall ha majoritetsbeslut. Det hänger alltså inte ihop. Herr talman! Vi skall ha samarbetsformer som är effektiva, som främjar samarbete och som ger institutionell stadga med tydlig öppenhet och kontroll. IGC är ju en författningskonferens. Många kan tycka att detta inte är så viktigt, och att det verkar vara ganska obegripligt och tråkigt. Men det handlar ju faktiskt om vad man skall jobba med, och om hur man skall jobba. Syftet är ju att göra ett bra Europa och ett bra Sverige bättre. Vad kan väl, herr talman, vara viktigare?
Herr talman! Birgit Friggebo anklagar Miljöpartiet för att vara trilskande och mot samarbete och en mängd olika saker. Samtidigt har vi också fått höra att Miljöpartiet, genom att inte vara för överstatlighet när det gäller rättssamarbetet, skulle samarbeta med de knarkliberala krafterna i Europa. Det är ju precis tvärtom. De knarkliberala krafterna i Europa vill ha just det som Birgit Friggebo förespråkar, alltså överstatlighet. Det vill inte Miljöpartiet de gröna. Det är också litet förvånande att ett parti som talar om trilskande länder som utnyttjar sitt veto samtidigt talar om samarbete länder emellan. Om man uppfattar det så att länder som inte tycker likadant som en själv är trilskande, så vill man ju, precis som jag uppfattade att Birgit Friggebo gjorde, att det är de svenska idéerna som skall gälla. Sverige är ju inte i någon sorts majoritet, utan det kan ju faktiskt vara så att just Sverige gång på gång blir nedröstat utan att kunna utnyttja sin vetorätt. Det kan bli så att de goda svenska idéerna ständigt får gå bakåt i samarbetsformen om vi inte har möjlighet att vara med. Det är ju överstatlighet Birgit Friggebo förordar. Jag tycker att det skulle vara intressant att få höra Eftersom Folkpartiet har varit ett av de partier som har drivit överstatlighetsfrågorna ivrigast, och som har velat få bort vetot, skulle jag vilja veta om Folkpartiet också är för ett NATO-samarbete.
Herr talman! Miljöpartiet använder gång på gång ordet samarbete. I Sverige har vi en typ av samarbete. Vi har nämligen arbetsregler som gör att man tar hänsyn till varandra. Man tvingas diskutera, och man tvingas hitta en majoritet. Det gör att man kommer till tals med varandra. Jag undrar varför man skall ha den typen av samarbete här men inte där. Vore man konsekvent skulle man ju, om man nu tycker att detta är ett slags särskilt fin demokrati, vilja införa veto också här i Sverige. Varför börjar ni inte diskutera det? Då blir det väl väldigt demokratiskt och fint? Om frågorna kring försvarssamarbetet vill jag säga att vi har behandlat dessa i riksdagen för inte så länge sedan. Marianne Samuelsson kan också direkt läsa innantill vad vi anser om säkerhetsfrågorna och säkerhetspolitiken i detta betänkande. Hon har redan tidigare i dag blivit uppmanad att läsa in vad som faktiskt står där. När det gäller knarkbekämpningen har det tidigare sagts här att införandet av överstatlighet och majoritetsbeslut skulle innebära slapphet i knarkbekämpningen. Det finns ingen grund för det. Regeringarna i Europa är besjälade av att få bort knarket. Då gäller det att hitta effektiva besluts och samarbetsformer för att uppnå detta. Det är en helt felaktig - och lögnaktig - bild som sprids. De som är slappa i knarkbekämpningen är Miljöpartiets vänner nere i Europa. Det är de som är den stora faran, och ni har valt att gå in i deras grupp nere i Europaparlamentet.
Herr talman! Det där tycker jag var ett väl grovt påhopp på den gröna rörelsen i Europa. Att det finns knarkliberala delar av den gröna rörelsen är vi väl medvetna om, och vi jobbar emot det. Men den gröna rörelsen är tyvärr inte den som dominerar Europapolitiken i dag. Det är det andra rörelser och partier som gör. Det finns, totalt sett, fler knarkliberaler i andra partier än det finns i Miljöpartiet de gröna. Tyvärr är det ju just den gruppen som driver detta med överstatligheten. De inser att de på så vis kan få igenom sina knarkliberala lättare. Det trodde jag att Birgit Friggebo var medveten om. Jag tycker att det är något upprörande att man från svenskt håll så totalt blundar för de knarkliberala tendenser som väller över EU. Sedan förstår jag inte riktigt detta med samarbetet. Ena stunden är samarbete bra, nästa stund innebär det att vi skall ha någon form av veto även hemma i Sverige. Vi är inte för veto i vare sig Europa eller Sverige när det t.ex. handlar om att inte ha möjlighet att från Miljöpartiets sida reservera sig i riksdagen. Det är en självklarhet att vi skall få göra det. Det ingår i en demokrati. Jag tycker att den debatten minst sagt var något förunderlig. Samarbete är samarbete, inte påtvingande av åsikter uppifrån. Det tycker inte jag, utan jag tycker att man skall ha möjlighet att agera utifrån en demokratisk process. Tidigare var Birgit Friggebo också inne på detta med EU 96-kommittén. Man vill att den skall få fortsätta som en kommitté. Jag är emot att regeringen skall tillsätta en kommitté som skall föra debatten om IGC. Jag tycker att det är partiernas sak att föra debatten, och det är också nej-rörelsens sak att vara med på den. Blir det en regeringsanknuten kommitté, tror jag att debatten avstannar.
Herr talman! Jag utgår självfallet från att det inte finns några liberaler i den gröna rörelsen, vare sig här i Sverige eller ute i Europa. Sluta upp med att använda det ordet, som gång på gång upprepas, Marianne Jag utgår från att Miljöpartiets representanter kan göra viss nytta nere i den gröna rörelsen när det gäller knarkbekämpningen. Jag önskar er alltså lycka till med det. Men faktum kvarstår: Ni har valt att gå in i ett samarbete med dem nere i Europaparlamentet. Jag förstår att Marianne Samuelsson känner sig litet förvirrad av den konsekvensanalys som jag har gjort och som gäller samarbetsformer och vilka regler som behövs för beslutsfattandet för att komma överens om ett resultat och för att arbetet skall vara effektivt. Har man veto - inte reservationsrätt, för det är något helt annat - kan man sätta sig i ett hörn och välja att inte delta. Man kan alltså stoppa all verksamhet. Det är precis vad vi ser i samarbetet i framför allt den andra och den tredje pelaren. Det gäller alltså de viktiga gränsöverskridande frågorna - fred, säkerhet, brottsbekämpning och asylpolitik. Vad är det för fel på att överföra de beslutsformerna i det samarbete som vi har inom Europa när vi så högt skattar dem här hemma i Sverige?
Herr talman! Jag fick en fråga av Birgit Friggebo om EU 96-fortsättningen. Jag kommer att framföra till regeringen det önskemål som här uttryckts på vissa håll. Jag kommer också att betona att den arbetsmetodik som kännetecknat kommittén är värdefull. Vidare kommer jag att framföra att det är viktigt att regeringen väljer en liknande informationsmetodik av dialogens form under regeringsförhandlingarna.

Herr talman! Jag uppskattar det beskedet från Björn von Sydow och håller med om metodiken som sådan, dialogen och arbetssättet. Jag vill bara uttala en varning: Arbetet kan inte föras enbart inom regeringen, därför att det förmodligen, tyvärr, skadar trovärdigheten. Jag tror att det är av mycket stort värde att samtliga partier kan vara representerade.

Herr talman! Debattens vågor har gått höga i dag och fortsätter kanske att göra det denna sena afton. Kampen för demokrati är viktig och angelägen. Den är aktuell i EU-samarbetet. Till formen har kampen för demokrati alltid varit en nationell kamp, även om den till sitt innehåll varit internationalistisk. Det framgår av ordet demokrati, folkstyre, att rötterna måste finnas hos folket - eller, specifikt, hos folket inom en nation. Ett folk skapar sina organisationer och institutioner. Ett folk skapar sin demokrati. När ett folk skapar sina institutioner behöver folket aldrig utropa paroller om att sätta medborgarna i centrum, därför att det gör demokratiska institutioner automatiskt. De är ju framvuxna just ur medborgarnas kamp. Nationell suveränitet är, och har alltid varit, en avgörande förutsättning för demokratin. Demokrati och nationell suveränitet står inte i motsättning till ett internationellt samarbete. Om/när beslutanderätt lyfts bort från de folkförankrade nationella organen till överstatliga organ börjar däremot demokratin att urholkas. I synnerhet gäller detta om de överstatliga organisationerna består av stater med mycket olika politisk och ekonomisk tyngd och styrka. Ett sådant överstatligt organ är, trots vissa utjämnande system, ändå den europeiska unionen. Ibland har det hävdats att ekonomin blivit så internationell att vi behöver överstatlighet, och t.o.m. en ökad överstatlighet. Man kan väl säga att visst är det ekonomiskt mäktiga kretsar som ligger bakom mycket av den överstatlighet som sedan Maastrichtfördragen i synnerhet kännetecknar EU. Det är ju det europeiska runda bordet av industrialister, som det heter i svensk översättning, som drog upp riktlinjerna bakom Maastricht. Det har alltså svarat mot en speciell stark intressegrupps intressen snarare än mot en, låt oss säga, över olika intressen stående historisk process. Den ökade överstatlighet som Maastricht innebär kan komma att ytterligare förstärkas av den regeringskonferens som nu tar sin början. Denna överstatlighet är heller inte en produkt av folkliga krav. Snarare är den en produkt av intressen hos en ekonomisk, byråkratisk och politisk elit i Europa. Det säger något när man, som Birgit Friggebo gjorde, så målande börjar sitt anförande med att tala om att konstruktörerna av Maastricht blev förskräckta då de plötsligt upptäckte att de hade medborgarrätt. Det säger något om att en organisation behöver nästan 40 års historia innan man kommer på att det är medborgarna som skall sättas i centrum. Det trodde jag var den ursprungliga meningen med egentligen all politisk verksamhet och politisk organisering. Det är ingalunda så, som ibland görs gällande, att EU skulle vara nödvändigt för att på något sätt kunna kontrollera det multinationella storkapitalet. Det har aldrig varit avsikten med EU. Snarare har avsikten med EU varit att underlätta för de europeiska transnationella koncernerna att verka över hela Europa i konkurrens med eller för att erövra styrkepositioner och maktställning gentemot övriga delar av världen. Medlemskapet i EU har för vår del inneburit en stegvis uttunning av demokratin. EU innebär nämligen att politisk makt flyttar bort från medlemsländernas folkvalda parlament, således också från Sveriges riksdag, till EU:s institutioner. Vårt parlamentariska system, som utgår från att riksdagen stiftar lagar, urholkas. På allt fler områden är regeringens representanter med om att stifta lagar i fråga om EU-förslagen; detta på förslag av kommissionen. De nationella parlamenten är i stort sett bortkopplade från viktiga delar av lagstiftningen. Som vissa driver frågorna inför regeringskonferensen riskerar det att bli ökat antal delar. Det har talats mycket om det demokratiska underskottet i EU. Man säger nu att man skall skapa ett medborgarnas Europa. Man skall alltså föra ned EU projektet till folket, till skillnad från en demokrati som växer fram genom folkets egen kamp. Talet om ett medborgarnas Europa rimmar illa med att EU-entusiaster, däribland stora delar av vår regering, samtidigt vill ha kvar balansen mellan EU:s olika institutioner. Man vill ha kvar den starka ställningen för kommissionen och för de olika tjänstemannaeliter som jobbar i olika grupper i och under Vi för vår del menar att ett steg mot att demokratisera EU vore att låta de nationella parlamenten ta initiativ i lagstiftningsfrågor och att kommissionens initiativmonopol avskaffas. Man måste fråga, herr talman, varför den socialdemokratiska regeringen inte är beredd att driva den frågan inför regeringsförhandlingarna. Det finns en sorts överideologi inom EU som innebär att projektet inte skall få ifrågasättas, och att man skall rusa vidare i en alltmer omfattande överstatlighet. Tendenserna till s.k. federalism, dvs. att EU utvecklas till att alltmer likna en europeisk superstat, finns där. Dessa tendenser har regeringen tidigare sagt sig vilja motverka, men den socialdemokratiska extrakonferensen fattade nu beslut som innebär att regeringen kan dra in Sverige på den federalistiska vägen. Det är öppnat för det.

Men sådan är ju ingalunda motsättningen. EU:s påverkan på människornas vardag har verkligen inte en framgångsrik historia. Vi ser hur arbetslösheten har utvecklats i Europa och vi ser hur den ekonomiska fördelningen och de ekonomiska och sociala villkoren över huvud taget har påverkats och också hur dessa faktorer har påverkats här under det dryga år vi själva tillhört EU. Vi kan i varje fall inte ännu se några positiva omdömen eller att dessa överstatliga beslut skulle ha lett till någonting som i någon större positiv grad har påverkat medborgarnas konkreta förhållanden. Klassamhälle har förblivit klassamhälle, även i den nya klädnad som EU innebär. Det enda som skett är att demokratin i de enskilda länderna har fått sig en törn. De folkvalda parlamenten har fått mindre att säga till om. Därmed har, vilket är det allvarliga, väljarnas påverkansmöjligheter urholkats. Regeringen säger sig vilja stärka riksdagens ställning. Hur rimmar det med det nya ställningstagande som kan leda till en linje för ökad överstatlighet och federalism? Jag vill i det sammanhanget säga att jag blir något litet lugnad av handelsministerns imponerande närvaro i denna sena timma av debatten, därför att den blottlägger en verkligt djup respekt för riksdagens arbete som jag tycker att handelsministern är värd alla komplimanger för. Artikel 235 i Romfördraget är ett instrument som ofta utnyttjas för att ge EU nya och vidgade befogenheter. Paragrafen har efter 1972 utnyttjats långt över 500 gånger. Det krävs i och för sig enhällighet i rådet för att den skall kunna utnyttjas. Den används för att vidga beslutsområdet för EU utan att man skall behöva besväras av så mycket debatt i medlemsländerna, eftersom rådet hittills har kunnat arbeta i stor slutenhet. Vi hoppas inom parentes sagt att arbetet för öppenhet, som vi har stor enighet om i Sverige, skall leda till framgång. Men vi anser också att denna gummiparagraf, 235, eller en paragraf med ett nytt nummer men med samma innehåll, bör avskaffas, och att Sverige bör förorda detta vid regeringskonferensen. Inte heller bör antalet beslut fattade med kvalificerad majoritet öka i rådet. Om man börjar införa det i vissa utrikes och säkerhetspolitiska frågor, och därmed tubbar på vetorätten, är man ute på ett sluttande plan när det gäller att uppge en grundpelare för den nationella suveräniteten. Varför är ni för vetorätt här men inte där, frågar Birgit Friggebo Miljöpartiet. Jag skulle för min del vilja svara att det är skillnad. Det är självklart att ingen politisk minoritet skall ha vetorätt i det politiska arbetet mellan olika politiska partier inom ett land. Vi är dessutom emot många av de litet krångliga vetoregler som faktiskt finns i vår konstitution. Det är skillnad mellan detta och en situation då ett självständigt land skall samverka med andra. Avskaffas deras egen beslutanderätt och därmed vetorätt i frågor börjar också deras suveränitet att upphöra. Vi anser från Vänsterns sida att vi måste slå vakt om vetorätten. Vi hävdar också att EU-domstolens makt över politiken är alltför stor. Den har en benägenhet att lägga sig i saker på ett sätt som vidgar verkningarna av EU:s regelverk. Man har t.o.m. spritt makten till sådana områden som EU-samarbete från början över huvud taget inte var tänkt för. Inte ens idrottsrörelsen lämnas längre utanför. Domstolen tycks behandla den som om den vore vilken företagsverksamhet som helst. Vi menar att det måste sättas upp klara regler för vad EU-organen skall och inte skall kunna blanda sig i. Det krävs en sorts kompetenskatalog. Det är inte heller befogat att EU-rätten, och inte heller domstolen, skall kunna åsidosätta medlemsländernas grundlagar. Herr talman! EU-medlemskapet innebär att makt över Sverige överlåts från Sverige till det överstatliga EU och att makt förs från riksdagen till regeringen. Riksdagen har upphört att vara ensam lagstiftare. Dess roll som lagstiftare minskar, men vi har ännu inte funnit en kompenserande roll för riksdagen på något riktigt bra sätt när det gäller besluten om Europa. Så länge vi är med i EU gäller det att finna de former som stärker riksdagens och andra nationella parlaments roll, såväl på den europeiska arenan som i utarbetandet av våra nationella ståndpunkter. Till den problematiken finns det anledning att återkomma.
Herr talman! Jag skall begränsa min kommentar och inte ge mig in på det statsrättsliga. Jag vill bara säga en sak. Kenneth Kvist sade att det tog 40 år för EU att upptäcka medborgarna. Det tycker jag faktiskt är en skymf emot fäderna till Gemenskapen och sedermera EU. Hela syftet var ju att undanröja risken för att medborgarna än en gång skulle drabbas av krigets fasor i Europa. Förvisso var det medborgarna som stod i centrum när detta samarbete började. Sedan har det utvecklats i en rad olika frågor och till många fler områden. Då uppstår diskussionen om hur man skall organisera sitt samarbete.
Herr talman! Jag tror att det är en felsyn, som har ältats ganska många gånger här i dag, att det skulle vara EU:s huvudsakliga syfte att vara en sorts fredsprojekt. När EU kom till fanns det kanske också en tanke att man skulle lära vissa länder i Europa att hålla sams som hade haft svårt för det tidigare genom historien, men det är ju framför allt ett ekonomiskt projekt, ett systemprojekt, ett projekt för att stärka storföretagen och försvaga de fackliga organisationernas möjligheter att åstadkomma vissa förändringar. EU:s hela regelverk genomsyras av en sådan tendens att bevara och förstärka storföretagens makt i Europa.
Herr talman! Jag tror att Kenneth Kvist nu ägnar sig åt att skriva om historien. Det är förvisso så att man började med Kol och stålunionen och att det hade med företagsamhet att göra. Men hela tanken var att man genom att på olika sätt binda samman ekonomier och länder skulle göra det svårare att starta ett krig, framför allt mellan de gamla ärkefienderna Hittills har det ju faktiskt lyckats. Jag tycker nästan det är rörande att se att Kohl och Chirac kan ta telefonluren och samtala och diskutera vardagliga frågor var och varannan dag. Det här innebar också att man skulle knyta ihop länderna även i andra avseenden, vid sidan om de internationella rättsordningarna.
Herr talman! Det fanns säkert flera tankar med EU-projektet, något annat vill jag inte säga. Men en väsentlig del av EU:s konstruktion var inriktad på att likforma de ekonomiska villkoren mellan olika länder för att underlätta för en handel dominerad av europeiska storbolag och se till att regelverket alltmer passade deras intressen och villkor. Sedan kan vi naturligtvis inte bevisa vad som hade hänt om inte om hade varit i historien, så att säga. Det är omöjligt. Vi har aldrig facit på den historiska utvecklingen i mer än det som har varit, så vi kan inte säga huruvida det hade blivit krig eller inte krig med eller utan EU. Men jag tycker att EU:s insatser gentemot omvärlden när det gäller bevarandet av freden inte är så värst imponerande, trots allt. Man har också där bidragit till att utså split för att främja sina egna maktintressen.

Herr talman! Grundfrågan i EU-debatten, som jag ser det, har hela tiden handlat om demokrati - både inför folkomröstningen om EU och i dag. En del försöker prata om andra saker, men demokratifrågan ligger på något vis hela tiden under, över och mellan debatterna. Vi som argumenterade mot ett svenskt medlemskap menade att det skulle innebära ett stort steg bakåt i den demokratiska utvecklingen i Sverige. Vi sade att vanliga människors möjligheter att påverka minskar kraftigt, och det i sin tur innebär att intresset för politik minskar. Är det någonting av allt det som sades före folkomröstningen om EU som har besannats så är det väl den saken. Visar inte t.ex. valet till Europaparlamentet det, när inte ens hälften av svenska folket iddes pallra sig i väg till rösturnorna? Visar inte svenska folkets engagemang inför regeringskonferensen precis samma sak? Vi har haft Sveriges dyraste studiecirkel, ledd av Björn von Sydow. Den har kostat flera miljoner kronor, men något engagemang från svenska folket har knappast uppbådats kring den här mycket viktiga konferensen som startar i morgon dag. Slutsatsen för mig, även inför regeringskonferensen, är att för varje nytt steg vi tar mot överstatlighet krymper demokratin och människors möjligheter att påverka sin egen och vår gemensamma framtid. Demokratin har många aspekter, och i praktiskt taget alla innebär EU-medlemskapet ansträngningar och djupa sår. Avståndet växer mellan eliten och folket. Vi kan ta frågan om offentlighetsprincipen och det hemlighetsmakeri som har varit. Jag vill dock säga att det är en av de frågor där det än så länge inte har gått riktigt så illa som jag hade befarat. Åtminstone har de svenska statstjänstemännen och politikerna på sista tiden bättrat sig något - på det yttersta, som Frans G. En annan aspekt som jag kanske tycker är lika viktig är det nyspråk som florerar och frodas i EU hägnet. Där måste jag skam till sägandes nog påstå att Björn von Sydow syndat i dag, i sin första debatt som handelsminister. För ett år sedan stod jag här i talarstolen och skällde på en professor som inte alls är riksdagsledamot. Han hette Olof Ruin och hade precis myntat ett väldigt fyndigt ord: gemenskapsstatlighet. Det är just ett sådant här fluffigt, vackert ord som växer upp i EU:s hägn och som säger någonting helt annat än vad det handlar om. I dag har vi hört det från Björn von Sydows mun, så det kommer nog att finnas med oss under lång tid framöver. Det används i stället för överstatlighet, om jag har förstått det rätt. Själva beslutsprocessen i EU är också en demokratifråga som är ganska besvärlig för ja-sägarna och för dem som tycks tro på den här typen av samarbete. Vi har i dag en minoritet i Sverige som har blivit lagstiftare. Minoritetsregeringen är inte bara regering; den har blivit lagstiftare. Majoriteten sitter vid sidan om och tittar på. Ta t.ex. EU-nämnden, där jag sitter. I dag fick jag det här meddelandet med den elektroniska posten: Det har i eftermiddag kommit till kansliets kännedom att med anledning av diskussionen om galna kosjukan har ett extra möte med EU:s jordbruksministrar inkallats till måndag. Enligt ett nyhetstelegram från Reuters är det Frankrike som begärt mötet. Jordbruksdepartementet liksom den svenska representationen i Bryssel har i skrivande stund endast vaga uppgifter om vilken/vilka frågor rådsmötet avser att behandla. Tydligen rör det sig dock i första hand om ekonomiska frågor i anslutning till de åtgärder som kan behövas för att återställa lugnet på marknaden för nötkött, eller något liknande. Av tidsskäl är det inte möjligt att kalla till ett sammanträde med EU nämnden inför ministerrådsmötet. Den som har synpunkter att ge kan under hand framföra dessa till planeringschefen Öjeheim, Jordbruksdepartementet, tel. 405 11 64." Så fungerar den demokratiska beslutsprocessen i dag, 1996, på eftermiddagen samma dag som vi har den stora EU-debatten om regeringskonferensen. Den som har synpunkter kan ringa. Jag menar att det krävs stora förändringar, både nationellt och genom fördragsändringar i EU, om vi skall kunna få den här kolossen att fungera åtminstone anständigt, så att man vågar se sig själv i ansiktet som parlamentariker. En av de viktiga förändringar som borde till är att få bort den här gummiparagrafen, 235 §, som Kenneth Kvist var inne på tidigare. Den innebär att man kan sitta nere i ministerrådet och lägga till nya saker, som inte finns med i fördragen, trots att vi i de olika parlamenten runt om i Västeuropa i laga ordning har kommit överens om och beslutat att godta fördragen. Man kan bara bestämma att lägga till nya kompetenser och att dra bort makt från de nationella parlamenten. Det görs friskt. Men det pratas inte så mycket om det.

Jag tycker att det här är en viktig demokratisk fråga, därför att det binder upp den svenska riksdagen i framtiden; de som väljs 1998, de som väljs 2002 och framtida generationer. Där svarar då majoriteten i Sveriges riksdag att man vill "erinra om att såväl Romfördraget som Maastrichtfördraget slutits för obegränsad tid och att avsikten med fördragen är att skapa en allt fastare förening mellan medlemsstaterna. En bestämmelse om utträde skulle inte ligga i linje med denna målsättning." Nej, det kan man hålla med om. Men det är inte särskilt upplyftande ur demokratisk synpunkt, när konstitutionsutskottet lyckas formulera sig på det sättet. En fråga som jag skulle vilja ställa till Moderaterna handlar om det som kallas dubbla majoriteter, som det finns en del skrivet om i detta betänkande och som Moderaterna har motionerat om. Det var ju många moderater här inne i början på debatten, men nu har de tunnats ut litet grand. Jag vet inte om någon klarar att svara längre, men jag kan försöka att ställa frågan. De stora och mest inflytelserika länderna kräver ännu mer inflytande i EU. Tyskland och Frankrike vill ha fler röster för att säkerställa sin ställning och för att kunna sälja detta projekt vidare till sina folk. Där säger Moderaterna - väldigt ömsint mot de stora länderna Tyskland och Frankrike - att man anser att "om utvidgningen medför att balansen förskjuts kraftigt till de stora medlemsländernas nackdel kan det vara ett hinder mot utvidgningen". Därför vill man införa ett system med dubbla majoriteter, som garanterat rycker undan möjligheterna för mindre länder att skapa majoriteter mot de storas intressen i enskilda frågor. Jag vill fråga de moderata ledamöterna om det här verkligen är att ta till vara det svenska folkets intressen, när man kryper fram till regeringskonferensen med den typen av budskap. Det är en skam, tycker jag.
Herr talman! Det är möjligt att jag missade någonting alldeles i inledningen till den senaste talarens anförande. Men det jag hörde handlade om demokrati och överstatlighet och annat. Det jag möjligen missade var väl ett resonemang om varför vissa frågor kanske mår bra av överstatlighet. Det är ju självklart, att om vi flyttar frågor som kan lösas i en svensk kommun, i ett svenskt landsting eller i en svensk riksdag till EU-nivån, är det en demokratiförlust. Men vi som har förespråkat ett medlemskap i EU har gjort det därför att det finns gränsöverskridande frågor, som svenska medborgare inte får något inflytande på, om man inte ordnar ett ställe där man kan få det. inte har uppsnappat den enkla aspekten och ett av de tunga motiven för EU-medlemskapet, förstår jag mycket väl hans inställning i huvudfrågan om medlemskap. Men det är väl så, om jag förstår det rätt, att Miljöpartiet är emot att man exempelvis i en så viktig gränsöverskridande fråga som den internationella brottsligheten skaffar sig möjlighet till överstatliga beslut. EU-nämnden häromdagen att rösta för att Sverige skulle stödja ett direktiv om föräldraledighet. Föräldraledighet är en viktig fråga, men det är litet svårt att se på vilket sätt den är gränsöverskridande i den mening som de flesta av oss lägger i ordet. Om Peter Eriksson vill hjälpa oss med den fortsatta analysen kan han väl tala om för oss varför det är så bra att man har ett direktiv för hela EU-området, på 370 miljoner människor, som rör föräldraledighet, samtidigt som man motarbetar att vi får effektiva metoder för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Herr talman! Visar inte dagens debatt alldeles utmärkt väl att det finns mängder av frågor som över huvud taget inte borde finnas på EU-bordet? Det är mängder av frågor och problem som snarare skapas genom EU-systemet och som EU-populisterna gärna tar till intäkt för att föra in ytterligare beslut och mer makt i EU-systemet. Jag tycker t.ex. att behovet att skapa ett starkt Europol och ett gemensamt polissystem, en gemensam säkerhetspolitik för att minska brottsligheten och för att minska narkotikaflödet, är någonting som har vuxit fram på grund av EU. Den galna ko-sjukan och risken för att vi skulle få in den i Sverige är också någonting som har vuxit fram genom att vi har infört öppnare regler för handel med djur, som sprider sjukdomar runt om i Europa. Det är därför det har skapats en sådan panik. Det finns tusen och åter tusen frågor, och det är inte bara om jordgubbar. Jag minns att en folkpartist en gång pratade om att man ville ta bort reglerna om jordgubbar från EU. Därför är väl inte just det som Bo Könberg tar upp det stora problemet.
Herr talman! När jag lyssnar på Peter Eriksson förstår jag än mer varför han har den inställning i huvudfrågan som han har. Den är tydligen baserad på verklighetsbilder av den typen att problemen med narkotika har skapats av EU och att det har dykt upp problem i Sverige beroende på det svenska medlemskapet. Det är svårt att se riktigt hur han då förklarar att det finns narkotikaproblem exempelvis i Förenta staterna, men han har säkert en bra förklaring till det. Nej, herr talman, den fråga som Peter Eriksson skulle ha besvarat var frågan om det inte är så att det finns gränsöverskridande problem, som man inte kan lösa på nationalstatsnivå, och att det är en utveckling av demokratin om svenska medborgare får möjlighet att påverka beslut som kan lösa de frågorna.
Herr talman! Jo, Bo Könberg, det finns gränsöverskridande problem som man inte kan lösa enbart på nationell nivå. Därför behöver vi ett internationellt samarbete i mängder av forum. Miljöpartiet anser att det inom vissa begränsade områden bör vara en överstatlighet, även om demokratin blir sämre och fungerar sämre på en överstatlig nivå. Det gäller t.ex. gränsöverskridande miljöproblem. De finns, det går inte att komma ifrån. Dem behöver vi lösa, helst på global nivå, men också regionala organisationer får duga, och vi använder dem så mycket vi kan på dessa nödvändiga områden. Men EU:s beslut handlar mycket mer om områden där det inte är nödvändigt att fatta beslut centralt. De allra flesta besluten skulle man kunna lägga ned på nationell eller regional och lokal nivå i stället för att fatta dem på EU-nivå.
Herr talman! Man får en känsla av att Miljöpartiet har en mycket märklig demokratiuppfattning. Det förefaller vara på det viset att det är demokrati om Miljöpartiet får som det vill. Som jag uppfattar demokrati, och som de flesta uppfattar demokrati, är det en man-en röst som gäller. Då måste, helt naturnödvändigt, ett land med 70 miljoner invånare ha större inflytande i ett samarbetsorgan än ett land med 9 miljoner invånare. Det är inget märkligt med det: Det är just demokrati. En miljon stockholmare har större inflytande i Sveriges riksdag än en halv miljon göteborgare har. Det är också demokrati. Och det kan aldrig vara rimligt att en svensk skall väga upp nio tyskar i ett sådant här samarbetsorgan. Det vore icke demokrati. Jag vill också ta upp en annan sak. Jag tror att det är viktigt att man inte går från den här debatten i kammaren och tror att prionsjukdomar är någonting som EU har hittat på. I själva verket är det ju EU:s snabba agerande som har satt stopp för exporten av nötkött från England,som drabbats av "galna ko"- sjukan och det är just det faktum att man har kraften och styrkan att ingripa som gör att vi snabbt kommer åt det här problemet. Det är dessutom inte så att prionsjukdomarna första gången påvisades i England. De första fallen av kuru hittade man bland naturfolk i

Herr talman! Jag känner till att den här sjukdomen tydligen har funnits bland kannibaler också. Och EU har inte uppfunnit kannibalismen - det skall jag absolut inte anklaga det för. Vad gäller demokratifrågan är problemet för er som nu skall försöka föra fram samma argument i dag som ni gjorde före folkomröstningen att då var det hela tiden ett väldigt tal om vetorätten och om hur många röster Sverige hade. Vi hade ett större inflytande per människa än de stora länderna i EU, rent röstmässigt. Jag tror att de allra flesta svenskar i dag vet att det faktiska läget egentligen inte alls är sådant. Det faktiska läget är sådant att Tyskland och Frankrike dominerar EU-samarbetet och EU-projektet. De andra stora länderna har också en hel del inflytande. Det är framför allt de stora länderna som kör det här tåget. Därför är det uppseendeväckande när Moderaterna i motioner till Sveriges riksdag föreslår att dessa länder skall få ännu mer makt, ännu starkare ställning och ännu mer inflytande över EU-projektet. Hade ni moderater sagt det före folkomröstningen om EU tror jag inte att ni hade fått särskilt många röster med er. Men ni var ju så pass kloka att ni inte sade det då. Det är nu efteråt ni säger det, och det är det jag tycker är skamligt.
Herr talman! Jag undrar om den föregående talaren vill hävda att vi svenskar inte kommer att vara överrepresenterade i förhållande till tyskarna eller till fransmännen även efter de förändringar som vi moderater har föreslagit. Så är det ju faktiskt: Vi har fortfarande en överrepresentation. Man kan inte komma ifrån att det faktum att man är vid förhandlingsbordet innebär att man har ett inflytande, vilket man inte har om man inte är där. Om man utnyttjar detta på ett skickligt sätt och är väl förberedd når man mycket längre än man kan göra bara röstmässigt, därför att man med argumentationens hjälp - det har vi ofta visat i FN och Danmark har visat det i EU - får ett långt större inflytande än vad enkel räkning av demokratiska röstsiffror skulle ge. Vi svenskar är gynnade i förhållande till varenda tysk, varenda fransman och varenda italienare, även med förslaget från oss moderater.
Herr talman! Då sade ni att det här var ett mellanstatligt samarbete. Då sade ni att vi hade vetorätt. Nu säger ni att vi skall ge tyskarna mer rösträtt för annars kanske de inte blir så glada och kanske inte vill släppa in de nya länderna i Östeuropa. Så står det i er motion. Jag tycker det är pinsamt.

Herr talman! Catarina Rönnung sade att mitt inledningsanförande var en orgie i populism. Jag skulle gärna vilja få tre exempel på populism i mitt inledningsanförande. Det vore mycket intressant. Catarina Rönnung säger också att vi skrämmer upp svenska folket. Nej, jag tror snarast att det är medlemskapet i sig som har skrämt upp svenska folket. Dessutom står det uttryckligen att ett medlemskap i EMU är oåterkalleligt. Skall vi ta fördragen på allvar får vi göra det. Då är ett medlemskap i EMU oåterkalleligt. Catarina Rönnung säger också att vi väl om vi kommer på andra tankar och vill gå ur kan förhandla oss ur på något sätt. Jo, men det är det vi tycker är så rimligt, att man har en utträdesparagraf som visar hur man skall ta sig ur, hur spelreglerna ser ut. Är det så svårt att förstå. EU-parlamentet har också ställt sig bakom den tanken. Det är inte bara Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet här i Sverige, utan EU-parlamentets majoritet har ställt sig bakom denna rekommendation. Orgie i populism - sådana uttryck tar man gärna till när argumenten tryter, och jag tror att argumenten tryter för socialdemokraterna. De krav jag tog upp inför regeringsförhandlingarna var att Sverige skulle arbeta för miljöskatter, att vetorätten skulle vara kvar, att rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav skulle lagfästas, att vi skulle ha en uträdesparagraf och se till att de ansökarländer som vill bli medlemmar i EU också har chansen att ha närvaro och yttranderätt under regeringskonferensen. Vad är populism? Populism kan möjligtvis vara det som socialdemokrater, moderater och folkpartister ägnade sig åt innan folkomröstningen, när ni lovade, lovade och lovade.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur Socialdemokraterna tänker. Är det så att också EU-parlamentet, som också tycker att det är rimligt med en utträdesparagraf, är väldigt populistiskt? Jag tror inte att EU parlamentet anser det. Socialdemokraterna tycker att EU-konceptet är bra och att det tydligen skall vara bra även i fortsättningen. Men det finns en majoritet av svenska folket som inte tycker att det är bra. "Galna EU"-sjukan - ja, just det. Jag travesterade på "galna ko"-sjukan. En av de saker som jag tyckte är litet "galna EU"-sjukan är att man inte har rätten att lagstifta ens om ursprungsmärkning av kött. Jag tycker att det är märkligt att man på en överstatlig nivå skall förhindra enskilda länder som vill ge full information till konsumenterna att ha den rätten.
Herr talman! Jag får vänta till dess Catarina Rönnung är klar. Det är ingen mening att jag ställer en fråga när hon står och snackar med någon annan. Kan inte Yvonne Sandberg-Fries lugna sig litet nu? Vi håller på med ett replikskifte. Jag struntar i det här.
Herr talman! Nu är Catarina Rönnung disponibel för ett replikskifte, eller också har hon fått instruktion, vad vet jag. Catarina Rönnung gav en ganska idylliserande bild över EU. Hon anmärkte på att det i en av reservationerna förekom, menade hon, en sorts likställighet mellan kommissionen och regeringen och utropar förtjust i sitt anförande att kommissionen och rådet balanserar varandra. Kommissionen liknar ganska mycket en regering. Kommissionen har, vilket däremot inte regeringen har, förslagsmonopol. Den svenska regeringen har dessbättre inte monopol på att ställa förslag. Riksdagsmän kan också motionera, som bekant. Men kommissionen har nära nog monopol på förslagsställning inom EU. Den är verkställare av besluten, och den är dessutom övervakare av de beslut den verkställer. Den har i många stycken en starkare ställning än vad en regering har inom ett land. Rådet, som består av ledamöter från ländernas regeringar, kan jämställas med en sorts lagstiftande instans eller en sorts parlament. Då blir den svenska regeringen ett litet minoritetsparti vars styrka snarast är svagare än t.o.m. Vänsterpartiets. Att säga att kommissionen och ett antal ämbetsmän balanserar varandra på ett positivt sätt är som att vi i riksdagens utskott skulle säga att vi parlamentariker gudskelov balanserar det politiska inflytande som ämbetsmännen har. Jag tror att vi ur demokratisk synpunkt skulle tycka att det är ytterst otillfredsställande lösning. När det gäller frågan om utträdesparagraf ansluter jag mig helt till det Birger Schlaug har sagt.

Herr talman! Det är säkert inget fel i att se praktiskt på livet. Det kan vi vara överens om. Men vi måste nog se realistiskt på EU också. Överstatlighet är inte villkoret för att lösa gränsöverskridande problem, Catarina Rönnung. Det finns många internationella organisationer som inte har element av överstatlighet i sig och som löser stora problem. FN är t.ex. inte någon överstatlig organisation utan en mellanstatlig organisation. FN har löst många stora internationella problem, och det har inte krävt överstatlighet. Det ena är inte en förutsättning för det andra. När det gäller förslagsrätt kan förslag komma fram både genom att ministerrådet har initiativrätt eller att de nationella parlamenten har initiativrätt. Det kräver i sig inte en kommission. Det är klart att man sedan behöver en sorts ämbetsmannaorganisation som bereder rådets sammanträden och liknande. Det är inte det vi invänder emot. Kommissionen har en unik maktställning för att vara en ämbetsmannaorganisation. Det gör att vi med fog kan säga att den är mäktig och att byråkratin har en väldigt makt inom EU. Visst finns det konkreta alternativ, och de förslagen har vi lagt fram i våra motioner till riksdagen i dessa frågor.

Herr talman! Jag var i Australien i vintras och fick lära mig att emun är ett heligt djur för urinvånarna. Man bör inte avbilda djuret. Det har stor makt, men det verkar i skymundan. Det är inte bara djuret som EMU-processen påminner om. Man kan tänka sig det hela som en supertanker som ångar på över världshaven. På översta däck pågår regeringskonferensen och nere i maskinrummet sitter riksbankscheferna och finansministrarna och en och annan höjdare från det privata näringslivet och sköter själva ruljangsen. Jag hoppas att det inte bara är för att jag är uppfostrad i den gamla marxistiska traditionen med bas och överbyggnad som jag har svårt att låta bli att tänka på det sättet. Regeringen säger att man inte vill ta ställning till EMU. Man vill ge riksdagen handlingsfrihet att så småningom fatta beslut i frågan. Vi skall uppfylla alla konvergenskrav för att kunna säga ja. Jag skulle vilja veta vad regeringen gör för att riksdagen skall kunna säga nej. I riksbanken arbetar man för brinnande livet, har vi fått höra i finansutskottet. Det är ju något av de monetäristiska ekonomernas livsprojekt. Man jobbar för att förbereda Sverige för inträdet i EMU. Vi fick också höra att man på de stora bankerna redan har börjat arbeta med planeringen inför EMU inträdet. Man diskuterade t.o.m. möjligheten att bankerna skulle kunna utkräva skadestånd om de hinner investera mycket i förberedelser och riksdagen sedan säger nej. Jag vill, liksom Kenneth Kvist komplimentera statsrådet von Sydow för den oerhörda kondition som han visat genom att sitta kvar här under hela debatten. Jag skulle vilja fråga statsrådet von Sydow hur mycket man kan man tänkas ha investerat i form av mänsklig arbetskraft och annat i EMU-projektet när riksdagen en gång skall ta ställning. Finns det inte en risk att vi får något liknande kärnkraftsdebatten så att vi kommer att få höra att nu har vi redan byggt fast oss så hårt att vi inte längre kan säga nej? I Verona skall finansministrar och riksbankschefer den 12-14 april diskutera dels relationerna mellan de EU-länder som är med och de som inte skall vara med i EMU dels den s.k. stabiliseringspakten som har föreslagits av Waigel. Där kommer man att diskutera olika förslag som skall binda även de länder som inte är med i EMU till EMU-villkoren.

Om Sverige måste göra allt som krävs av en EMU-medlem, men sedan inte får vara med och bestämma om EMU, inser jag också att det är ganska poänglöst att förelägga riksdagen förslaget att säga nej till EMU. Varför är vänstern emot EMU nu när vi dessutom har fått förslaget om en sysselsättningsunion? I Vänsterpartiet är vi ju inte motståndare till internationellt samarbete, speciellt inte till internationellt samarbete mot arbetslösheten. Låt mig återvända till liknelsen med supertankern, eller en båt. Det hjälper inte att sätta upp en stor skylt ovanför rodret där det står babord, om man samtidigt låser fast själva rodret vid en strikt styrbordskurs. I praktiken handlar det om vilka order man ger till rodret. Det har sagts tidigare i debatten att Essenvillkoren kan tolkas både moderat och socialdemokratiskt. Det är riktigt. Man kan plocka ut vissa villkor och säga att det är socialdemokratisk politik. Man kan välja andra, flexibilitet t.ex., och säga att det är moderat politik. EMU-villkoren, de grundläggande dragen i Maastricht-villkoren, kan man inte kalla någonting annat än högerns gamla klassiska politik. Den är visserligen inte så klassisk i just den här utformningen. Det är bara sedan början av 1980-talet som högern har drivit de normpolitiska monetäristiska krav som Maastricht innebär. Det var en politisk linje, en ekonomisk politisk doktrin som bekämpades med all kraft, även av Kjell Olof Feldt. Läs t.ex. hans uppsatser från början av 1980-talet, där han angriper monetärismen och Milton Friedman. Så sent som 1993 avvisade faktiskt de socialdemokratiska reservanterna med en kraftfull argumentation frågan om riksbankens fristående ställning etc. Ni kan inte rimligen hävda att detta är socialdemokratisk politik. Det är, Bo Könberg, inte ens liberal politik. Det är inte liberalism att säga att riksbanken, den nya centralbanken, inte skall få lyssna på politiker när de ställer förslag om penningpolitiken. Det är snarare en återkomst för den gamla klassiska högerdoktrinen: Folk vet inte sitt eget bästa. Det är bäst att överlåta beslutsfattandet till klokare herrar som är skyddade från alla inflytelser från demokratiska val och vad vanligt folk eller vad politiker och förtroendevalda tycker. Det är en gammal god hederlig liberal princip att man skall ha rätt att byta åsikt. Jag antar att vi alla här i kammaren då och då har tvingats byta åsikt och konstatera att världen har förändrats. Det är möjligt att ni socialdemokrater har ändrat er sedan 1993. Ni har drabbats av insikten att de globala kapitalmarknaderna har blivit så starka att ni måste köpa högerns gamla normpolitiska monetäristiska projekt. Jag gillar det inte, men jag kan acceptera er rätt att byta åsikt. Jag kan däremot inte förstå varför ni är motståndare till att försöka ta upp detta mycket avgörande projekt på regeringskonferensens dagordning och få det genomdiskuterat. Åtminstone frågan om relationen mellan dem som skall vara med och dem som inte skall vara med i EMU måste väl rimligtvis vara en av de konstitutionella frågor som tillhör regeringskonferensen. Den har ett djupgående inflytande på alla de frågor som skall diskuteras på regeringskonferensen. Jag kan inte heller förstå varför vi inte skulle kunna ha en folkomröstning om medlemskapet i EMU. Den kommitté som Björn von Sydow har varit ordförande i har försökt arrangera olika debatter kring EU-frågan inför regeringskonferensen. Jag har förstått att det ibland har varit svårt. Frågan om engagemanget har ju också diskuterats här tidigare. Varför känner sig inte folk engagerade? Varför röstade så få i Det kan ju faktiskt vara så att folk är så kloka att de på något sätt känner i ryggraden att de stora, grundläggande frågorna i den ekonomiska basen över huvud taget inte finns med i denna debatt. De skall inte diskuteras på regeringskonferensen. Folk känner kanske att denna, i och för sig mycket intressanta, djuplodande juridiska och statsvetenskapliga debatt som pågår om olika konstitutionella former är något - för att återvända till Marx - för mycket tillhörig den något luftiga överbyggnaden. Jag skulle gärna vilja ha svar från Björn von Sydow på denna fråga: Varför kan inte svenska folkets engagemang få sitt uttryck i en folkomröstning i

Herr talman! Det är bra att man diskuterar alternativa valutasystem. Det är också nödvändigt att föra de diskussioner som nu pågår på Ekofinmötena, kring arrangemang som knyter samman de länder som skall vara med i EMU med dem som inte skall vara med. Dessa frågor handlar t.ex. om vilken valutaregim vi skall ha här i Sverige om vi inte blir medlemmar i EMU. Vilka krav skall ställas på Sveriges budgetbalans om vi inte skall vara med i EMU? Vilka sanktioner kan tänkas utgå, om Sverige inte uppfyller de krav som förmodligen kommer att sättas upp enbart av de länder som är med i EMU? Mina frågor till Björn von Sydow är: Varför har inte dessa frågor den dignitet som borde göra det självklart att de fick spela en mycket framträdande roll på regeringskonferensen? Varför förlägger man detta parallellt, och i en sådan ordning att det blir en mycket liten debatt kring de avgörande saker som håller på att hända redan nu? Varför för man detta åt sidan, och för diskussionerna i mycket mer slutna rum än regeringskonferensen?
Herr talman! Nog är det en överdrift att säga att situationen i Europa karakteriseras av en sorts tystnad eller hemlighetsmakeri när det gäller EMU och det tredje steget. I nation efter nation är den offentliga debatten omfattande, inte minst i Tyskland. Här i Sverige har vi Calmfors utredning och expertrapporter, som också kommer att behandla EU-96 och önskemålen om att belysa en sysselsättningsunion. Resultaten kommer att läggas fram omkring den 1 maj. Därefter kommer det att finnas stora möjligheter för en diskussion. Den kan bli lika bra som jag tycker den som vi har lyckats få i gång på några av våra punkter som togs upp i EU-96 är. Detta gällde också EMU. Det finns alltså rika tillfällen för ett bra offentligt samtal kring EMU.
Herr talman! Det är också bra att vi får rapporter från Calmfors och kompani, och att vi skall få diskutera detta senare. Men problemet är, än en gång, att det pågår ett mycket intensivt förberedelsearbete i Riksbanken, i de stora bankerna och i hela det ekonomiska systemet. Detta håller på att låsa fast Sverige på ett sätt som gör att det blir svårare och svårare för varje dag som går att motivera ett nej. Vi kommer att hålla fast vid ett nej, men det vore rimligt att få upp denna fråga på en högre nivå i den allmänna debatten. Nu har inte Björn von Sydow fler repliker, så jag skall inte ställa någon fråga. Men min oro handlar om att regeringen via finansministern och riksbankschefen kommer att binda Sverige vid sådana beslut, t.ex. i samband med stabiliseringspakten, att det ytterligare försvåras för oss här i riksdagen att fatta något beslut under fullt handlingsutrymme.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig vid miljöarbetet under regeringskonferensen. Statsministern sade, för mindre än en vecka sedan, i denna kammare att EU-samarbetet bättre skall tas till vara i framtiden. Självfallet funderar man något över vad statsministern menade med detta. Är det möjligtvis så att han inte tycker att det riktigt har tagits till vara under hans företrädares period? Eller tänker han på alla de rapporter från mer eller mindre desperata svenska tjänstemän som inte har haft klara instruktioner när de sammanträtt i olika EU-institutioner? Jag vet inte, men jag hade välkomnat någon rad om hur detta skall ske. En sak är i alla fall säker: Mål och medel stämmer inte riktigt överens när det gäller Sveriges miljöarbete i EU. I regeringsdeklarationen deklareras stolt att Sverige har målsättningar att aktivt driva miljöfrågorna i EU. I regeringens skrivelse med anledning av regeringskonferensen vägrar man att tillhandahålla de medel, t.ex. i form av ekonomiska styrmedel, som skulle krävas för just detta. Tyvärr finns det ganska många exempel - man skulle nästan kunna tala om en ovana som statsministern har lagt sig till med - på att man formulerar storslagna mål men icke anvisar tillräckliga medel för att dessa mål skall kunna uppnås. ökade våra möjligheter dramatiskt att driva en framgångsrik miljöpolitik, bl.a. genom att vara aktiva i beslutsprocessen. Men det räcker inte med att bara vara skicklig i det dagliga praktiska arbetet. Redan innan Sverige blev medlem kunde man se att det var viktigt att vi i Sverige kunde agera utifrån en klar miljöstrategi inom EU. Länge verkade det som att regeringen inte hade någon långsiktig plan för sitt miljöagerande i EU. Vi kristdemokrater, ett parti i opposition, var faktiskt först med ett långsiktigt dokument där en strukturerad metod för ett svenskt miljöarbete inom EU presenterades. Jag tycker i själva verket att en ganska generande kraftlöshet har präglat regeringens agerande när det gäller miljöarbetet inom EU. Jag tror att ambitionen är bra, men genomförandefasen har gått ganska trögt. Ännu i dagsläget vet vi inte riktigt när och hur regeringen kommer att hantera t.ex. frågorna om miljöskatter på EU-nivå, miniminivåer för koldioxidskatt eller en europeisk skatteväxling. Vi kristdemokrater presenterar i vår motion ett antal konkreta förslag i denna del. För oss är det övergripande målet att EU:s miljöpolitik blir offensiv och verkligen möter de krav som en hållbar utveckling ställer. Skall vi klara att flytta fram positionerna måste beslutsreglerna ändras, så att EU kan föra en effektiv och framgångsrik miljöpolitik. Sverige har i väldigt många fall redan gått längre än vad som föreskrivs i de antagna minimidirektiven på miljöområdet. I andra fall kan det också vara så att Sverige måste ta till sig en mera långtgående lagstiftning än den svenska. Men om detta skall få någon verklig effekt måste vi få med oss även de minst ambitiösa medlemmarna i EU. Miljöpolitiken måste alltså mer integreras i den ekonomiska politiken. Detta gäller såväl nationellt som på Europanivå. Detta innebär inte, något som jag tycker att regeringen ofta litet fegt kryper bakom, att vi måste överlämna mer eller mindre hela den svenska finanspolitiken i EU:s våld. Så är det inte. Men så länge som miljökostnaderna inte är fullt ut integrerade i produktion, transporter och konsumtion blir tillväxt och frihandel faktiskt ett hot mot vår gemensamma miljö. Vi kristdemokrater beklagar alltså att det fortfarande är enhällighet som gäller för ekonomiska styrmedel på miljöområdet. Varje medlemsland kommer med regeringens hållning att bevara sin vetorätt mot nödvändiga skärpningar av miljökraven. Man måste kanske fråga sig varför majoritetsbeslut skall tillåtas när det gäller den inre marknaden för att driva på den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer. Varför skall vi ha majoritetsbeslut i krämarperspektivet men inte när vi skall minska de negativa miljöeffekterna av denna frihet? Jag tycker att logiken haltar. Men detta oacceptabla förhållande verkar regeringen nu alltså vilja permanenta vid den regeringskonferens som börjar i morgon, uppenbarligen i maskopi med de minst miljöambitiösa länderna. Jag tror att besvikelsen är ganska stor bland de länder som hade trott att Sveriges inträde i unionen skulle stärka koalitionen för en effektiv och kraftfull miljöpolitik inom EU. Vi kristdemokrater anser att den svenska utgångspunkten måste vara att utveckla resultaten från Maastricht och att förstärka EU:s miljöprofil under regeringskonferensen. Målet måste också vara att få till stånd en långsiktig investeringsstrategi för att ersätta gamla miljöförorenande metoder. Högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla i medlemsländerna, och Sverige skall inte behöva sänka sina miljöambitioner. Fördragstexterna måste därför ändras så att ett grönare fördrag kan förverkligas, inte i ord utan i handling. Vi har i vår motion med anledning av regeringens skrivelse angett att Sverige borde koncentrera sig under regeringskonferensen på främst fyra viktiga förslag på hälso och miljöområdet. Det gäller då att uppnå en förstärkt miljögaranti, en skatteväxling för miljön, ett nytt energifördrag och majoritetsbeslut när det gäller gröna ekonomiska styrmedel. För den förstärkta miljögarantin måste vi få en omvänd bevisföring, där den som har de lägsta miljöambitionerna skall bevisa att garantin inte kan tillämpas. I dag ligger bevisbördan tvärtom på det land som vill förbjuda en viss vara med åberopande av miljögarantin. När det gäller skatteväxling för miljön och jobben måste miljöskatterna lyftas upp på gemenskapsnivå, och för beslut om miljöskatter måste det, som sagt, räcka med kvalificerad majoritet i rådet, detta för att vi någonsin skall komma till rätta med problemen utan att regelmässigt slå ut arbetstillfällen i Sverige och andra medlemsländer som värnar om både miljön och jobben. Jag tycker att den som strävar efter en sysselsättningsunion borde ha kravet på majoritetsbeslut när det gäller ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken mycket högt upp på den politiska dagordningen. Annars kommer skärpta miljökrav med automatik att leda till ökad arbetslöshet i just de länder som vill slå vakt om miljön. Det är för mig obegripligt att regeringen och den statsminister som numera samordnar EU-politiken och som har dessa, som jag tycker, mycket fina och höga ambitioner på miljöns och ekologins område vägrar att utnyttja de möjligheter som EU medlemskapet faktiskt ger oss för att få kraftfulla verktyg och ta itu med de stora miljöfrågorna. Jag tror att EU-medlemskapet just på miljöområdet kan ge tydliga resultat som medborgarna efterfrågar. Risken är nu att den vetorätt som regeringen vill permanenta åt de mindre miljöansvariga länderna i stället ytterligare urholkar trovärdigheten i hela Europaprojektet. Jag tycker att det står i bjärt kontrast mot de målsättningar som vi faktiskt har gemensamma med regeringen på det här området.
Herr talman! Jag har bara en kort fråga till Mats Odell. Du sade att regeringen vägrar att utnyttja de verktyg som står till förfogande, och det tycker också jag. Jag kan hålla med om väldigt mycket som Mats Odell sade. Jag undrar bara varför Kristdemokraterna inte vill ställa sig bakom de krav som Centern och Miljöpartiet för fram när det gäller att skärpa miljögarantin.
Herr talman! Vi har i vår motion angett den väg som vi tycker att man skall gå för att skärpa miljögarantin, nämligen att införa en omvänd bevisföring. Jag tror att det är den bästa vägen för att åstadkomma en förbättring av miljögarantin.
Herr talman! Jag vill peka på att hela den internationella miljörörelsen står bakom de krav som Centern och Miljöpartiet ställer, nämligen att alla generellt skall ha rätten att gå före, dvs. att skärpa miljögarantin. Det är synd att inte också Kristdemokraterna följer den linjen, eftersom Mats Odell säger att man skall ta till vara alla de verktyg som står till förfogande.
Herr talman! Jag vet inte var Birger Schlaug funnit stöd för den uppfattningen att vi skulle vara mot möjligheten att gå före. Just detta finns med också i vår motion.

Herr talman! Det måste väl ha blivit något fel på talarordningen här. Det är nu nästan som på den socialdemokratiska mellankongressen, att vi diskuterar allt samtidigt: EMU, miljö och allt vad det är. Jag har ett budskap till Mats Odell, att han i morgon förmiddag kan få den diskussion som jag antar att han vill ha med jordbruksutskottets ordförande. Det kommer då en särskild debattrunda där företrädarna för det utskottet finns med. Betänkandet har titeln EU:s regeringskonferens, men ett oblitt öde gör att man i stället diskuterar sådant som inte finns på dess dagordning. Å andra sidan är det väl troligen så som Johan Lönnroth sade, att EMU:s ande kommer att sväva över detta. Det är den enda kommentar som jag har för avsikt att göra till Jag hade först tänkt att komplimentera Johan Lönnroth, men jag har förstått att Johan Lönnroth inte vill ha någon debatt med en utskottskollega utan i stället vänder sig direkt till det närvarande statsrådet, och då skall jag inte tränga mig på. Jag tycker att frågan om EMU är en mycket komplex och sammansatt fråga. Det finns en mängd infallsvinklar. Därför finns det, tycker jag, alla skäl i världen att ta det litet lugnt. Nu är det så lyckligt den här gången att vi i den här frågan faktiskt har tid för eftertanke, diskussion och utbyte av tankar och funderingar. Det tror jag oftast bidrar till att de beslut vi så småningom fattar blir övertänkta och bra. I förhandlingarna med EU gjorde de svenska förhandlarna klart att frågan om Sveriges deltagande i den monetära unionen skall avgöras i denna kammare av Sveriges riksdag. Jag tror att de allra flesta i varje fall formellt accepterar att så är det. Jag menar att vi då skall utnyttja det. I finansutskottet har vi den senaste månaden haft flera föredragningar och utfrågningar i den här frågan. De har varit av litet olika karaktär. Några har handlat om tekniken. Det har rört sig om frågor av typen: Hur gör man rent tekniskt när man skall sätta de här planerna på en gemensam valuta i sjön? Hur skall pengarna se ut? Inte minst har man frågat sig vilken växelkursregim man skall ha mot de länder som av olika skäl, antingen därför att de inte får eller därför att de inte vill, kommer att stå utanför. Svaren på dessa frågor finns inte ännu, men jag är övertygad om att man måste finna ett svar. Man måste bestämma hur man skall göra med länderna i Centraloch Östeuropa - Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern, för att ta några exempel. Frågorna är alltså väldigt många. De måste naturligtvis få ett svar. Det kan också gälla länder som är väl kvalificerade i förhållande till konvergenskriterierna, men av olika skäl inte vill vara med. Vi har alltså inte fått svaren på de frågorna i de utfrågningar som vi har haft, av det enkla skälet att de inte finns ännu. Andra utfrågningar har varit mer av karaktären "när, hur och varför", och kanske också "vem". I dessa fall skiljer sig svaren ännu mycket mer, kanske beroende på att de som har varit hos oss har haft olika uppfattningar i grundfrågan. En av utskottets ledamöter sade vid ett tillfälle: Är det samma fråga vi diskuterar i dag som vi diskuterade i torsdags? Det var samma fråga - vi hade nämligen utfrågningar om EMU - men de båda företrädarna hade diametralt motsatta uppfattningar i alla frågor. Argumenten gick på tvärs. Det underbygger, tycker jag, vad jag säger: Låt oss ta det lugnt. Vi har tid på oss. Jag tror att svaren på frågan "varför" är de viktigaste, men samtidigt de svåraste naturligtvis. Om jag skall sortera några av de kanske viktigaste argumenten för EMU blir de: - Lägre transaktionskostnader. Det kan man nog i och för sig ordna till på annat sätt, tror jag. - Inga växelkursrisker. Det blir det naturligtvis inte. - Lägre ränta. Det tror många att det blir, och det finns väl skäl för det. - En stabil inre marknad. Argument mot EMU är: - Riskerna. Det är ett jättestort projekt. Det är såvitt jag kan bedöma oförutsägbart. Man kan i varje fall inte vara så där absolut säker på hur det blir. Bland argumenten mot EMU brukar också nämnas bristande möjligheter till anpassning om något eller några länder drabbas av stora chocker. Ett argument som jag noterade och läste med stort allvar och som jag faktiskt har tänkt mycket på själv hittade jag i Helena Nilssons reservation. Hon skriver: I dag finns det inget folkligt stöd för ett svenskt deltagande i EMU:s tredje steg. Jag tror att frågan milt uttryckt kompliceras av att det är så i en lång rad länder ute i Europa. Men varför skall man då jäkta i väg? Låt oss ta den tid på oss som vi har till vårt förfogande för att resonera med varandra, kanske t.o.m. lyssna på varandra och fundera litet grand. I oktober kommer det en stor statlig utredning om dessa frågor. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram de grundläggande argumenten för och emot. Man har gett i uppdrag åt ett tjugotal forskare, ekonomer och samhällsvetare, att skriva ett antal uppsatser som skall behandla olika aspekter av EMU. Det har sagts mig att uppdragen har gått till forskare som inte, offentligt i varje fall, har talat om var de står i de här frågorna. Det skall vara prövande och sökande i det material som de tar fram. Det är både svenska och utländska forskare. Men allting kommer naturligtvis att översättas till svenska. Till syvende och sist tror jag inte att det här egentligen är en ekonomisk fråga. Då får man värdera den. Det finns de som säger att det här är det kitt i EU-bygget som behövs för att man skall kunna fortsätta. Jag är inte beredd att nu värdera det. Jag vill ta den tid på mig som jag anser att jag behöver. Jag återkommer hela tiden till att vi skall ta den tid som vi har. Det material som jag nu talat om är bara en del, det finns mycket mer, och det kommer naturligtvis att komma en mängd material. Där kommer man säkert att vara för och emot, och en del kommer kanske t.o.m. att vara neutrala. Låt oss ge oss själva chansen att noga studera och fundera. Jag hoppas att studieförbunden ordnar studiecirklar och andra sammankomster kring de här frågorna. Jag tycker alltså att vi inte skall jäkta i väg. Först sent på hösten nästa år skall riksdagen ta ställning. I vårt parti kommer vi under den kommande hösten och vintern att ha ett stort arbete kring frågorna om valutaunionen. Vi kommer sedan att behandla frågan på vår ordinarie partikongress i september 1997, och sedan skall riksdagen fatta ett beslut för eller emot. Sent på hösten 1997 och någon gång i mars-april 1998 skall regeringscheferna ta ställning till vilka som skall få vara med, vilka som vill och vilka som kan vara med. Jag tror att en smula ödmjukhet inför frågans svårighetsgrad och komplexitet vore bra för oss alla. Jag har med intresse läst de tre reservationerna från Helena Nilsson, Eva Zetterberg och Bodil Francke Ohlsson. När jag gjort det har jag tänkt ungefär så här: Jag tycker faktiskt att det finns många skäl att fundera på de frågor som reservanterna tar upp. Men varför är reservanterna så snabba i sitt ställningstagande? Varför utnyttjar de inte den tid som finns? Kan vi inte resonera med varandra? Är allt verkligent så självklart som det står i reservationerna? Svaret på den sista frågan har naturligtvis framgått av mitt inlägg här. Därför blir ingen förvånad när jag nu yrkar avslag på de tre reservationerna. Skälet har jag utförligt redovisat.

Herr talman! Det gäller det tidigare meningsutbytet vi hade om vad kds...
Herr talman! Det får alltså anstå till nästa gång. Till Arne Kjörnsberg vill jag säga att jag anmält mig till debatten just under avsnittet om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det handlar alltså om ekonomi. Det argument som jag möts av varje gång frågan tas upp är att regeringen inte är beredd att överlåta finanspolitiken i EU:s händer. Jag skulle vilja att Arne Kjörnsberg, som liksom jag själv sitter i finansutskottet, kommenterade detta något. Hur ser Arne Kjörnsberg på det faktum att svenska jobb slås ut i den takt vi höjer miljöambitionerna i vårt land, exempelvis den fördubblade koldioxidskatten, om vi inte är beredda att ta till oss möjligheterna att få majoritetsbeslut när det gäller t.ex. miniminivå på detta område? Skulle detta drabba Sverige och svensk ekonomi, när vi redan har de höga nivåer som vi har! Vad vi gör är att vi ger vetorätt åt sådana länder som England som inte har dessa ambitioner utan som i stället vill dra till sig jobb från vårt land. Är inte detta galet om man talar om en sysselsättningsunion? Måste en sådan också inte kombineras med en helhetssyn på miljöpolitiken så att vi får de ekonomiska styrmedel som gör att denna inre marknad och denna frihet också kombineras med ett regelverk på miljöpolitikens område?
Herr talman! Det där enkla greppet går jag inte på, Med all respekt för Mats Odells argument tycker jag att det är bättre att min partikollega Sinikka Bohlin diskuterar den här frågan. Om Mats Odell vill diskutera den, går det bra att göra det i morgon förmiddag. Jag ämnar inte falla för frestelsen att ta den diskussionen.
Herr talman! Jag tror att kammarkansliet ändå har haft en viss tanke bakom hur mitt anförande om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken har placerats in på talarlistan. Jag konstaterar att Arne Kjörnsberg inte vill ta den debatten.

Herr talman! Jag skall besvara Mats Odells fråga i morgon bitti. Stanna kvar en liten stund så kan Mats Odell diskutera den här frågan med skatteutskottets ordförande. Han kommer att ta upp just den typen av frågor.
Herr talman! Arne Kjörnsberg, det var ju faktiskt min enda chans att locka handelsministern till att avge en replik då. Jag visste ju att jag kunde begära replik på Arne Kjörnsberg. Så det var inte av bristande respekt som jag inte vände mig direkt mot Arne Poängen med mitt inlägg var ju att jag inte ville separera EMU-debatten från diskussionen om EU:s framtid, eftersom jag anser att EMU är själva grundbulten för hela EU-projektet. Sedan efterlyser Arne Kjörnsberg ödmjukhet. Han säger att vi skall ta det litet lugnt för vi har gott om tid på oss. Men det var också en grundläggande poäng i mitt inlägg att det händer en massa saker varenda dag. Även om det är riktigt som Arne Kjörnsberg säger, att ekonomerna har haft olika uppfattning, är den dominerande uppfattningen inom ekonomkåren att man gillar att mera makt skall överlämnas till riksbankschefen, ekonomer och experter och mindre makt till politiker. Det är det som gör mig så orolig. De ekonomer som är kritiska är det därför att de anser att vi först måste genomföra strukturreformerna innan Sverige är moget att gå in i EMU. Jag och Vänsterpartiet har den uppfattningen att det är EMU som inte är bra för Sverige.
Herr talman! När det gäller detta med respekt diskuterar jag inte i de termerna. Jag bara noterar det. Sedan delar jag faktiskt Johan Lönnroths uppfattning. Men jag har inte någon dominerande känsla av att det är den dominerande uppfattningen bland ekonomer att EMU är bra. Jag tycker att det under det senaste året har skett ett slags kantring i det sammanhanget. Jag håller på att värdera detta. Men jag noterar att Johan Lönnroth vet precis hur det är och att han är beredd att ta ställning redan nu. Jag är kanske t.o.m. litet avundsjuk på Johan Lönnroth som har en sådan bestämd uppfattning. Visst händer det saker ständigt och jämt. En företrädare för en av de stora affärsbankerna besökte finansutskottet. Han talade då om att det är 200 personer på Riksbanken som jobbar med förberedelser för detta. På min enkla fråga hur många det jobbar på Riksbanken hade han inget svar. Men det jobbar 400 personer här i Stockholm, så 50 % av dem skulle alltså jobba med det här projektet. Det är naturligtvis inte på det sättet. Johan Lönnroth är väl den siste som skulle acceptera något krav på skadestånd från Handelsbanken och SE-banken för förberedelser som de har gjort, om vi i denna kammare röstar nej. Måla inte upp sådana faror! I alla fall imponerar det inte ett dugg på mig om dessa herrar i sina kritstrecksrandiga kostymer på de stora affärsbankerna försöker "hota" på det sättet.
Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att jag brukar låta alldeles självsäker. Jag brukar i alla EMU debatter ta upp att det också finns positiva aspekter på EMU. Det försvinner en del valutaväxlingskostnader och annat. Arne Kjörnsberg har ju lyssnat på debatterna och hört Lars Tobissons och Anne Wibbles ivriga pådrivande ton, alltså fortare framåt, lås fast oss. Varför har vi inte redan nu sett till att organisera det ena och det andra så att vi kan gå med i morgon? Socialdemokraterna sitter däremot ofta ganska tysta och har attityden att man skall vänta och se och lyssna på debatten osv. Det är det som ger mig den mycket starka känslan att högern jobbar för fulla maskiner för att driva in oss i detta högerns projekt.

Jag relaterade ju nyss till en bankekonoms tappra försök att påstå att hälften av Riksbankens folk jobbar med EMU-anpassning. Det var ju naturligtvis något i marginalen, men dock. Det är överraskande för mig att Johan Lönnroth nu vet exakt hur det är. Johan Lönnroth vill inte använda den tid som vi har på oss. Det normala för Johan Lönnroth är att vara litet eftertänksam, litet funderande och ibland t.o.m. litet filosofisk, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men i den här frågan är Johan Lönnroth alldeles för bestämd. Jag säger samma sak som i min förra replik, att jag är litet avundsjuk på Johan Lönnroth som kan vara så säker.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på Arne Kjörnsbergs ganska långa inlägg, som jag tyckte blev alltmer förvirrande ju längre han talade. Frågan om EMU är ju inte någon alldeles ny fråga. Den var ju uppe något år innan vi blev medlemmar i EU, och nu har det gått ytterligare något år. Det verkar som om Arne Kjörnsberg och hela det socialdemokratiska partiet förvirrat sticker upp huvudet och undrar vad som är på gång. De ser att det finns ekonomer som verkar kunna komma fram till att en del är bra och en del är dåligt medan några ekonomer är neutrala, som han sade i sitt inlägg. Vore det inte bättre att i detta förvirrade tillstånd överlåta till svenska folket att svara på frågan i en folkomröstning i stället för att låta en osäker och inför framtiden tvehågsen socialdemokrati ta detta tunga ansvar?
Herr talman! Låt mig först säga att jag helt avstår från att gå in på värdeomdömet - förvirrat eller inte - i Peter Erikssons inlägg. I det parti som jag är med i har vi bestämt oss för, och därför på mellankongressen föreslagit, att skjuta på denna fråga. Vi säger: Låt oss skjuta på denna fråga. Låt oss nu resonera om det här. Låt oss nu fundera. Låt oss lära oss. Det har vi för avsikt att göra i vårt parti, och därför känns det alldeles naturligt för mig att inte ha någon bestämd uppfattning. Jag är sökande. Det kan naturligtvis Peter Eriksson kritisera mig och mitt parti för, men jag förbehåller mig, liksom det parti jag tillhör, rätten att hantera denna fråga på det sätt som vi finner lämpligast.
Herr talman! Jag respekterar naturligtvis Arne Kjörnsberg uppfattning - att han, åtminstone ännu så länge, inte har någon uppfattning i denna fråga. Men min fråga var ju egentligen om det kanske inte vore bäst för Sverige om det svenska folket fick ta det slutliga avgörandet när politiker, som Arne Kjörnsberg själv, känner sig så osäkra på om det här är bra eller dåligt. Han säger själv att detta i sista hand sannolikt är ett politiskt beslut, och inte en fråga om kronor och ören åt det ena eller andra hållet.

Herr talman! Ingen vill gå till en förhandling med bundet mandat. Men regeringskonferensen är ingen vanlig förhandling. Det är en grundlagsberedning med lagstiftningsmakt. Därför är det viktigt att resultatet inte blir ett antal dåliga kompromisser. I folkopinionen finns det inget utrymme för ytterligare överstatlighet. Därför borde regeringen ha tydligare instruktioner från riksdagen än de som finns i betänkandet. Mina två motioner har fått en förhållandevis välvillig behandling av utskottet. Enligt min mening bör dock regeringen ha ett mer preciserat mandat. Det finns ju i dag ingen klar utfästelse om att svenska folket får ta ställning till ett nytt fördrag i en folkomröstning. EU-frågan har tyvärr splittrat nationen. Priviligierade står mot underpriviligierade. Etablissemanget står mot de breda folklagren. Högutbildade står mot lågutbildade. Nord står mot syd. Tyvärr står också socialdemokrater mot socialdemokrater. Vi har inte råd att vidga dessa klyftor ytterligare. Jag skall inte tynga kammaren med att gå igenom samtliga mina motionsyrkanden, utan jag nöjer mig med att sammanfatta dem som ett försök att precisera svenska folkets smärtgräns inför EU-projektet. Min huvudplädering kommer i stället att handla om den monetära unionens tredje steg, EMU. EMU står inte på regeringskonferensens dagordning. Det är ganska märkligt eftersom regeringskonferensen skall utvärdera Maastrichtavtalet. EMU och dess konvergenskriterier håller ju hela EU i ett järnhårt åtstramningsgrepp, med många miljoner arbetslösa som följd. Det finns egentligen bara ett enda skäl att inte ta upp EMU på regeringskonferensen, och det är att projektet inte håller för en förnyad behandling. Då havererar det. Kommissionens ordförande Santer har själv sagt att det vore som att öppna Pandoras ask att ta upp EMU på regeringskonferensen, och han har rätt i den frågan. Jag skulle vilja rekommendera kollegerna i riksdagen att läsa Maastrichtfördragets regler för den monetära unionen. Det är som att läsa ett utdrag ur en lärobok i nyliberalism, fast man har rivit ut sidorna om finanspolitiken. Den tillåts spreta åt 15 olika håll. Så kan en union naturligtvis inte fungera. Utvecklingen kommer att tvinga fram en samordning av finanspolitiken. Det i sig låter ju väldigt tjusigt, men i praktiken innebär det en samordning, en nivellering, av skattepolitiken. Det blir samma familjepolitik och samma välfärdspolitik som vi får möjlighet att föra, och det tror jag blir ganska svårt att svälja för svenska folket. Min tro är att konstruktörerna av EMU ville skapa ett system med inbyggd budgetdisciplin. Det är nog också huvudskälet för de flesta ekonomer som stöder det här projektet. Men i dag stöder Europaetablissemanget detta främst av politiska skäl. EMU är nämligen ett avgörande steg i federalistisk riktning som tvingar fram den överstatlighet som faktiskt många eftersträvar. Det är numera en utbredd uppfattning bland EU politiker att EU, om EMU inte förverkligas, går in i en politisk kris. Men jag tror att krisen blir bra mycket större om EMU fullföljs och det i övermorgon visar sig vara ett dåligt projekt både ekonomiskt och politiskt. Ekonomiskt är det ganska enkelt att konstatera att EU inte är ett optimalt valutaområde. Litet förenklat skulle man kunna säga att ett idealiskt valutaområde är ett område där marknadsmekanismerna inte behöver korrigeras med hjälp av regionalpolitiken. Inte ens Sverige är alltså ett idealiskt valutaområde, eftersom det krävs en hel del regionalpolitik för att hela landet skall kunna leva. De regionalpolitiska behoven är ändå hanterliga på den skalan. Det krävs inte mycket fantasi för att inse vidden av de regionalpolitiska insatser som kommer att krävas om hela EU skall bli ett enda valutaområde. Jag skulle tro att det närmast kommer att likna en planekonomi. Som EMU-medlemmar kommer vi att ha begränsade verktyg för att rätta till saker, t.ex. när det gäller följderna av en minskad efterfrågan på träbaserade produkter. Ekonomerna talar där om "chocken". Men följderna blir inte så chockartade. De blir dock allvarliga. Det som för oss återstår att göra i ett sådant läge är att endera sänka lönerna eller råvarupriserna eller att flytta till de vinnande stora ekonomierna, alternativt göra ytterligare budgetnedskärningar. I Bernard Connollys bok The rotten heart of Europe avslöjas maktspelet bakom kulisserna om ERM och EMU. Det står alldeles klart att det inte är de högstämda talen om solidaritet och ömsesidig nytta som gäller. Vad som verkligen räknas är i stället relationerna mellan den tyska och den franska valutan. Allt annat är underordnat när det gäller att klara den relationen. Jag skulle vilja rekommendera er - men det blir väl svårt med tanke på plenitiden - att gå och lyssna på Connollys seminarium i morgon, vilket hålls i Centerns regi. Läs också gärna hans bok! Men boken skall tas med en nypa salt. Connolly är nämligen en stark thatcherist. Hans unika utsiktspost som chef för kommissionens valutaenhet gör att det är väldigt intressant och lärorikt att läsa hans bok. Jag har stor respekt för EU som ett fredsprojekt, men EMU kommer att skärpa spänningarna och motsättningarna. EMU kommer inte att befrämja freden och grannsämjan. Herr talman! En klok ekonom har sagt att det finns bara ett sätt att sammanföra ekonomier som är brutalare än EMU, och det är krig. En annan klok karl har sagt att om EMU genomförs, står vi där 1999 med alla verktyg som behövs för att bekämpa den inflation som inte finns - men utan verktyg för att bekämpa den arbetslöshet som vi då fortfarande kommer att ha. Politiskt är EMU odemokratiskt och ett hot emot den svenska modellen. Vanligt folks enda möjlighet att tillvarata sina intressen i samhället är politiken. De kan inte utöva makt genom ägande. EMU innebär att en viktig del av politiken lyfts bort från det politiska fältet, och att det enda och opåverkbara målet för penning och valutapolitiken blir inflationsbekämpningen. Det enda rimliga är naturligtvis att politiken skall bygga på en så bra avvägning som möjligt mellan rätten till arbete och inflationsbekämpning. I traktatet står det tydligt och klart att centralbankens beslut inte får diskuteras - än mindre ifrågasättas - i någon av EU:s institutioner, alltså varken i EU parlamentet, i kommissionen eller i rådet. Jag har svårt att tro att det kommer att gå att bevara tron på demokratin i ett system där människorna ser att inte ens deras valda politiska företrädare har någon faktisk makt. Jag anser att Göran Persson har bevisat att det går att bekämpa budgetunderskott och inflation utan den järnhårda disciplin som EMU tvingar på oss. Konvergenskraven puttar naturligtvis på i denna process, men det har ändå skett under något slags frivillighet och utan EMU. Den nya budgetprocess som skall tillämpas i riksdagen innebär också ett klart steg mot att skapa budgetdisciplin. Den lägger utomordentligt stor makt hos regeringen. Men det är naturligtvis bättre att flytta in disciplinen i det politiska systemet än att förlita sig på externa odemokratiska krafter. Kanske skulle t.o.m. en borgerlig regering kunna klara ekonomin med den nya processen. Jag skall, herr talman, bara yrka bifall till min motion U31, där jag föreslår att regeringen skall verka för att EMU inte kommer till stånd.

Herr talman! Jag skulle bara tacka Bengt-Ola Ryttar för en väldigt bra avslutning av kvällen.

Herr talman! Den 14 juni förra året lämnade dåvarande statsrådet Mats Hellström information här i kammaren om regeringens avsikt att ansöka om observatörskap för Sverige i Schengensamarbetet med sikte på fullt medlemskap. Den svenska ansökan överlämnades till Schengensamarbetets dåvarande ordförandeland Belgien i slutet av juni.

Samtidigt med Sverige lämnade Finland in sin ansökan. Danmark ansökte om anslutning till Schengensamarbetet redan i maj 1994. Både Finland och Danmark gjorde, liksom Sverige, förbehåll för att samtliga nordiska länder måste kunna medverka så att den nordiska passunionen kan bevaras. Förhandlingsprocessen inleddes i höstas med en noggrann genomgång av Schengensamarbetets regelverk och motsvarande lagstiftning i de nordiska länderna. En rad möten ägde rum med Schengensamarbetets ordförandeskap och sekretariat liksom med ett flertal enskilda Schengenländer samt i den nordiska kretsen. Detta förberedande arbete, som syftade till att identifiera eventuella problem samt viktigare förhandlingsfrågor, resulterade i att samtliga fem nordiska länder förklarade sig kunna acceptera Schengensamarbetets grundläggande regelverk. Schengenländerna gjorde på ett tidigt stadium klart att de som utgångspunkt för förhandlingarna accepterade de nordiska ländernas krav att kunna behålla den nordiska passunionen. Den fria rörligheten i Norden betraktas som ett viktigt bidrag till ett utvidgat europeiskt samarbete i gränskontrollfrågor. Vid Schengenministrarnas möte den 20 december fattade man beslut om att inleda formella förhandlingar om observatörskap i Schengensamarbetet för samtliga fem nordiska länder fr.o.m. den 1 maj i år. Det slutliga målet för dessa förhandlingar angavs vara fullt medlemskap för de tre EU-länderna Danmark, Finland och Sverige samt samarbetsavtal för Island och Norge. Jag vill här inskjuta att observatörskap är ett första steg på vägen mot fullt medlemskap för Sverige och de två övriga nordiska EU-länderna. För Island och Norge är det fråga om ett förberedande stadium inför den associerade anslutning som blir aktuell för dessa båda länder. Herr talman! Vi är nu inne i slutskedet av den första fasen av våra förhandlingar om anslutning till Schengensamarbetet; den som syftar till att de nordiska länderna skall kunna gå in i samarbetet som observatörer. Även om detta inte innebär några förpliktelser från vår sida att redan på detta stadium slopa personkontrollerna vid de inre gränserna eller att i övrigt tillämpa Schengenreglerna är det ett viktigt politiskt steg som markerar att vi vill gå vidare och förhandla om de slutliga villkoren för ett fullt medlemskap. Det är närmast mot denna bakgrund som regeringen nu vill lämna denna information om det aktuella förhandlingsläget till riksdagen. Vi har i vår ingående granskning av Schengensamarbetets regelverk inte funnit några hinder för en svensk anslutning. Schengensamarbetet syftar ju till att genomföra den inre marknaden med avseende även på personers fira rörlighet och till att förstärka de yttre gränskontrollerna liksom samarbetet för att bekämpa illegal narkotikahandel och annan gränsöverskridande brottslighet. Vi har i förhandlingarna med Schengenstaterna understrukit att Sverige avser delta särskilt aktivt i samarbetet på just narkotikaområdet. Redan i samband med förhandlingarna om vårt medlemskap i EU tog Sverige, liksom de övriga kanditatländerna, ställning för att förverkliga den fira rörligheten för personer under förutsättning att de kompensatoriska åtgärderna under den tredje pelaren genomförs samt fungerar. Schengensamarbetet är ju ett provisorium i avvaktan på att samtliga länder i EU kan enas om att införa motsvarande regler i hela unionen. Detta är också en svensk målsättning, vilken vi klart har deklarerat i olika sammanhang i EU-arbetet. Att i nära samarbete med andra europeiska länder effektivt kunna bekämpa gemensamma problem som illegal handel med narkotika och andra former av organiserad brottslighet är en förstarangsfråga för Sverige och en av de viktigaste frågeställningarna för EU-ländernas regeringskonferens som inleds i dag. I avvaktan på att ett samarbete kan komma till stånd på EU-nivå erbjuder Schengenavtalet ett viktigt samarbetsinstrument. Genom en samverkan mellan de nuvarande tio medlemsstaterna i Schengensamarbetet och de fem nordiska länderna uppnår vi en väsentlig utvidgning av den fria rörligheten för enskilda människor i Europa och bidrar därmed till att förverkliga målsättningen om "medborgarnas Europa". Att inom denna ram kunna bevara den fria rörligheten inom hela Norden, en omistlig del av det nordiska samarbetet sedan mer än 40 år, är ett angeläget mål i sig. Herr talman! Schengenstaternas ministrar har vid ett möte i måndags den 25 mars enats om att inbjuda sina nordiska kolleger till ett gemensamt möte i Haag den 18 april. Avsikten är att ministrarna vid det mötet skall konstatera att förutsättningar föreligger för samtliga fem nordiska länder att inleda observatörskapet i Schengensamarbetet den 1 maj, alltså enligt gällande tidtabell. Därmed har vi nått fram till ett viktigt etappmål. Som observatörer kommer de nordiska länderna att inbjudas till samtliga möten inom Schengensamarbetet, med full yttrande rätt och med rätt att lägga fram förslag. Vi deltar däremot inte i de formella besluten. Detta ger oss en värdefull möjlighet dels att vinna erfarenheter av hur Schengensamarbetet fungerar redan innan vi blir medlemmar, dels att kunna påverka samarbetets inriktning. Efter den 1 maj vidtar förhandlingar om själva anslutningsfördragen för Sverige, Danmark och Finland samt om samarbetsavtal för Norge och Island. Målsättningen är att dessa förhandlingar skall kunna avslutas för årets slut och att medlemskapet i Schengensamarbetet skall kunna träda i kraft under 1998. Regeringen kommer att hålla riksdagen fortlöpande informerad om hur dessa förhandlingar fortskrider.

Fru talman! Jag undrar om jordbruksministern har för avsikt att på något sätt skärpa den veterinära kontrollen vid införsel av kött till det här landet.